Herr talman! Jag ger herr Nilsson i Östersund rätt när han säger att det vore värdefullt om företag i större utsträckning utnyttjade de förmåner som står till buds och att man etablerar sig i stödområdet, framför allt i det inre stödområdet. Det är just på grund av att sådana stimulansåtgärder är ett användbart instrument som vi vill gå längre när det gäller sysselsättningsstödet i det inre stödområdet. Med ledning av det material som utarbetades när riksdagen fattade det stora regionalpolitiska beslutet har vi givit några exempel på kommuner som har det speciellt besvärligt. Herr Nilsson i Östersund hänger upp sig på att vi har nämnt Bergs kommun i hans eget hemlän. Jag har varit med i Berg och tagit del av de kommunala synpunkterna där, och jag tycker personligen att det är förvånansvärt att herr Nilsson i Östersund inte bedömer Bergs kommun som en kommun som behöver ett instrument för att kunna nå företagen. Jag förnekar inte att Härjedalens kommun har samma problem. De kommuner vi nämnt i reservationen är exempel; det har vi klart och tydligt sagt ifrån. Jag vill i denna replikrunda också säga några ord beträffande herr Stridsmans anförande. Han gav oss som står för majoritetsbeslutet en liten känga för ortsklassificeringen. Vi skall inte ta upp någon stor debatt om den — det tror jag inte att vare sig herr Stridsman eller jag vill — i ett läge då länsplaneringen pågår enligt riksdagens beslut. Men herr Stridsman säger att skapande av primära centra inneburit att det uppstått ett sug dit och att det är där tillväxten och folkökningen skett. Jag vill korrigera det, för det är inte riktigt. Man kan inte generellt säga att det förhåller sig så. Av det statistiska material som Torsten Stridsman också har framgår att det finns några län där det skett en markant folkökning i primära centra — det gäller centra i Norrlandslänen, det gäller Växjö och det gäller i alldeles speciell utsträckning Uppsala. Men det finns också en rad län där det skett en folkminskning i de primära centra. Jag visade förut en bild som gav vid handen att det i de län som går som ett band över mellersta Sverige under den senaste tvåårsperioden har förekommit en folkminskning i primära centra — Örebro, Karlstad, Eskilstuna — vilken uppgått till mellan 500 och 1 000 personer. Jag kan också nämna Gävle, Västerås, Borås, Uddevalla, m.fl. Jag har alltså velat nyansera den bild som herr Stridsman gav i sitt anförande.

Herr talman! Jag kanske först skall fortsätta diskussionen med herr Nordgren som avbröts genom att jag inte hade rätt till ytterligare replik. Vi måste tala ut om lokaliseringsmedlen. Herr Nordgren framhåller att han avstyrker vår reservation av statsfinansiella skäl. Men i utskottet har herr Nordgren sagt att han kan vara med om att justera ramen längre fram om det behövs. Om herr Nordgren har ändrat uppfattning sedan utskottsbehandlingen tycker jag att han skall tala om det här i kammaren. I utskottet var han som sagt beredd att justera upp anslaget om det behövdes pengar, men här säger han bara frankt att han avstyrker reservationen av statsfinansiella skäl. Jag kan som ett exempel nämna att AMS för det här budgetåret kan bevilja högst 50 miljoner i bidrag. Redan nu har det inkommit ansökningar om bidrag på 123 miljoner kronor. Därför blev jag förvånad när herr Nordgren sade att han avstyrker vår reservation av statsfinansiella skäl. Herr Nordgren får förklara sig. Herr Nilsson i Östersund tog upp många synpunkter och bemötte naturligtvis också mig. Han ansåg att vår ekvation inte går ihop. Det uttalandet är en bumerang som slår tillbaka på honom själv. Han sade i början av sitt anförande att 1972 års riksdagsbeslut innebär att vi får en geografisk spridning, att vi får likvärdiga betingelser över hela landet. Orden är vackra, men när det gäller den praktiska gärningen, när det gäller att fastställa målinriktningen och planeringsinriktningen är man beredd att fortsätta handla på samma sätt som under 1960-talet. Man säger att t.ex. Stockholm skall fortsätta växa på skogslänens bekostnad, precis som förut. Detta tarvar en förklaring. När det gäller beslut på central nivå vill jag fråga: Vad är ortsklassificeringen annat än ett beslut på central nivå? Riksdagen fastställer och prioriterar län för län, på vilka orter de ekonomiska resurserna skall fördelas, medan vi i centern säger: Överlåt åt länsbefolkningen, åt länens organ att själva avgöra hur man skall fördela resurserna. Vår värderade ordförande var inne på frågan om ortsklassificeringen. Jag sade aldrig att beslutet har verkat generellt — herr Eriksson i Arvika lyssnade litet dåligt på mig. Jag sade att riksdagsbeslutet innebär ett centralt beslut om att vi skall satsa på de primära centra, och att man nu börjar skönja resultaten av den satsningen. Jag ber kammarens ledamöter att läsa den interpellation som den socialdemokratiske ledamoten herr Lindberg har framställt till arbetsmarknadsministern. Där tar herr Lindberg just upp den risk som är förenad med att de mindre orterna får krediter.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund säger om vår reservation 3, som gäller lag om regionalpolitisk styrning av företagsetableringar, att han personligen kan hålla med mig. Men han hänvisar till en utredning. Samtidigt säger han att vi kan få tala för socialismen och att vi har frihet att göra det. Men vi talar inte för socialism, herr Nilsson, när vi talar om styrning av företagsetablering; det löser inte problemet med socialism, inte alls! Däremot kan man kringskära kapitalismens maktställning i vårt land och skapa nya jobb med hjälp av den lagen, men längre kan man inte sträcka sig i det här fallet. — Detta kanske dock mera är en undervisning på grundskolenivå om socialism. Vidare har herr Nilsson anfört att stödpolitiken skapat 20 000 nya jobb i landet och ett visst antal i mitt län. Han finner det underligt att vi ställer oss vid sidan om stödpolitiken. Jag har klart deklarerat att man inte löser arbetsmarknadsproblemen i vårt land genom denna stödpolitik — med gåvor och subventioner. Jag talade om det i mitt inledningsanförande, och vi har klart och tydligt förklarat det i våra motioner, i våra anföranden i denna kammare och i andra sammanhang. Ådalen och Västernorrland i övrigt är särskilt illa valt som exempel, herr Nilsson. Till att börja med vet man inte, när man talar om de arbetstillfällen som kommit dit på grund av dessa stödåtgärder, hur många jobb som hade kommit dit utan dessa. Vidare måste man ta med i bilden alla de arbetstillfällen som försvunnit. Flera exempel skulle kunna tas, men låt mig ta endast ett. Det är avskräckande att se hur SCA — ett av de största företagen inom massaoch pappersindustrin i detta land, som nu redovisar rekordvinster — har fått uppträda, hur företaget haft frihet att behandla en bygd såsom man behandlat Västernorrland, och framför allt Ådalen. Man inbillade de kommunala myndigheterna att man tänkte bygga ett pappersbruk i Ådalen. År efter år gav man samma löfte, och samhället satsade 100 miljoner kronor i form av kommunala investeringar. Därefter sade herrarna i SCA: Vi tänker inte alls förlägga något pappersbruk till Ådalen; vi skall lägga ned i stället. Så uppträder dessa människor i toppen, som får tillgång till detta stora stöd! Nu skall man som sagt lägga ner fabriken, och de yngre arbetarna, som kan få annat arbete genom stödet, går till en fabrik som heter Winemar, där de avlönas med skattebetalarnas pengar, som ger sysselsättningsstöd med 15 kronor i timmen, om det lilla företaget vill ta den arbetskraft som SCA ger sparken. Kan man fota en sysselsättningspolitik, en lokaliseringspolitik eller någon annan politik på sådana lösa premisser?

Herr talman! Först vill jag säga till herr Nordgren att det är litet svårt att övertyga mig och kanske också många andra om att företagarna just nu sitter så förfärligt trångt i det här samhället. Om man ser på vinstutvecklingen har man svårt att hysa någon djupare medkänsla med de här företagarna. Vidare är det ju skillnad på hur man talar med en företagare. Jag förstår mycket väl att herr Nordgren, som representerar moderaterna och som har motionerat om att sänka arbetsgivaravgifter och andra pålagor, som han uttryckte det, kanske inte hade så stort intresse av att uppmuntra den där företagaren genom att tala om vilket lokaliseringsstöd han hade möjlighet att få inom stödområdet. Så till herr Eriksson i Arvika! Jag har visst inte missunnat Bergs kommun ett högre sysselsättningsstöd; kommunen sitter mycket trångt till. Vad jag sade var att det skulle vara svårt att motivera att gränskommunen Härjedalen skulle ha ett lägre sysselsättningsstöd än Berg har. Därmed ville jag visa vilka praktiska svårigheter som jag tror att vi skulle möta om vi skulle differentiera lokaliseringsstödet på detta sätt. Sedan vill jag allmänt säga att jag tycker vi skall vara överens om att inte krångla till lokaliseringsstödsbestämmelserna alltför mycket. Det är redan nu svårt för dem som skall informera om lokaliseringsstödet att på ett enkelt och begripligt sätt förklara vilket stöd ett företag kan få. Om man krånglar till det mer blir det ännu svårare att till företagarna lämna sådana klara besked om stödet som de vill ha. Herr Stridsman har nog sin vänliga vecka just nu; han vill inte diskutera centraliseringen eller vad som sker inom bondekooperationen. Den stillsamma debatt som vi på det sättet får må vara honom förunnad. Men när herr Stridsman påstår att ortsklassificeringen fastställs på central nivå har han totalt fel. I det arbete som pågår med Länsplanering 1974 är det kommunerna och länsstyrelserna själva som föreslår vilka orter som skall klassificeras som primära centra och vilka som skall klassificeras som regionala centra. Det är därifrån förslagen kommer, även om de fastställs av regering och riksdag på central nivå.

Herr talman! Jag vill säga ytterligare några ord till herr Nilsson i Östersund om det förstärkta sysselsättningsstödet. Just för att det inte skall bli en besvärlig trappa i dessa gränsområden har vi sagt att Kungl. Maj:t genom en försöksverksamhet bör få möjlighet att bevilja sådant stöd dels generellt i vissa kommuner med särskilda svårigheter, dels i vissa fall i gränsområdena. Herr Nilsson i Östersund säger att det skulle bli väldigt krångligt. I motsats till herr Nilsson tror jag att Kungl. Maj:t kommer att klara av att utfärda bestämmelser som blir fullt begripliga även i denna fråga. Jag har lyssnat intensivt också till vad herr Stridsman har anfört. Jag konstaterade med tillfredsställelse att herr Stridsman i sin replik medgav att befolkningsökningen i primära centra inte är enhetlig. Det finns vissa primära centra där det har skett en stark ökning de senaste åren, det finns motsatsen som jag har nämnt exempel på, och det finns en rad primära centra där det är stagnation. Den utveckling som har skett verifierar inte på något sätt uppfattningen att den ortsklassificering som vi ställde oss bakom när vi fattade det stora beslutet skulle vara felaktig. För att det inte skall råda tveksamhet om var vi står när det gäller en eventuellt utbyggd lokaliseringspolitik hänvisar jag till det utlåtande som vi tog förra året. Där står det i klartext att om företagare vill satsa i stödområdet och om det finns produkter som kan tillverkas — om man alltså på detta sätt kan få en förstärkning av arbetstillfällena i stödområdet — är vi från vårt håll beredda att ställa pengar till förfogande.

Herr talman! Först till herr Eriksson i Arvika! Det är mycket lätt för mig att medge att beslutet i riksdagen inte har medfört en generell satsning på endast primära centra. Jag sade aldrig det i mitt anförande, utan jag sade bara att beslutet här i riksdagen innebär en medveten satsning på primära centra, och det inger farhågor för framtiden. Det har redan bevisats i flera fall. Sedan till herr Nordgren! Det är ett intressant resonemang vi för. Jag är ännu inte riktigt på det klara med vad herr Nordgren vill i lokaliseringsfrågan när det gäller stödmedlen. Herr Nilsson i Östersund har jag fattat helt riktigt, och jag förstår också de övriga ledamöterna i utskottet. De är inte beredda att gå så långt som centern, som föreslår att vi redan nu skall anslå medel. De säger i stället att vi kan öka på när det behövs. Herr Nordgren däremot säger att han av statsfinansiella skäl inte kan gå med på en ökning. Jag tog här ett exempel som visar att det redan finns för litet pengar. Herr Nordgren står då vid ett vägskäl: Vill han av statsfinansiella skäl avslå de ansökningar där inte medlen räcker till eller vill han, i likhet med utskottsmajoriteten, justera medelsramen längre fram? Det skall vi reda ut. Det är här inte fråga om en miljard i utgifter. Av denna miljard utgör lånen under en femårsperiod den övervägande delen, och det är alltså i detta fall inte fråga om så mycket i utgifter. Herr Nilsson i Östersund tog upp frågan om bondekooperationen. Låt mig på den korta tid som står till buds slå fast att vi är helt eniga om att privata företag, kooperativa företag — såväl producentsom konsumentkooperativa — och statliga företag har precis samma ansvar för samhällsutvecklingen. Därvidlag är det ingen skillnad. Men nog tycker jag att det är litet magstarkt att fortsätta att tala om mejerierna. Jag tycker att dessa cirkulärskrivelser som herr Nilsson här citerade, om de 500 mejerierna som borde ha varit kvar, nu borde slängas i papperskorgen. Se t.ex. på utvecklingen i Västsverige på grund av torkan. Menar herr Nilsson i Östersund att medan man snart leder den sista kon till slakteriet, så skall vi fortsätta att bygga ut mejerier? Man kan säga nästan vad som helst som en slutkommentar till detta. Tala sedan om, herr Nilsson, varifrån direktiven till länsplaneringen kom, Det vore intressant att få höra det. Jag skall inte säga det, men tala gärna om, herr Nilsson, varifrån direktiven kom!

Herr talman! Tre minuter är en kort tid för replik — det har sagts här tidigare. Men jag vill gärna anföra några synpunkter när det gäller mitt eget län vars problem har diskuterats tidigare. De stödåtgärder man har talat om och de sysselsättningstillfällen som skapats i Västernorrlands län har inte löst frågan om sysselsättningen där. Vad Ådalen exempelvis behöver är en större basindustri. Men allt talar för att en sådan icke kommer till stånd om det privata kapitalet skall dominera. Här måste samhället sätta in stöten. Vi har motionerat och ställt detta krav i riksdagen tidigare. Vårt krav har, visserligen avslagits, men vi kommer säkerligen tillbaka med det. Genom den ekonomiska politiken i vårt land har avfolkningen i Ådalen fört med sig att befolkningen i exempelvis Kramfors snart består av 30 procent pensionärer. Det är naturligtvis svårt för de kommunala myndigheterna att operera i ett sådant farvatten. Att sätta sin lit till stödpolitiken, att ett företag som anställer den eller den personen kan få upp till 15 kronor per timme i bidrag av skattebetalarnas medel, det löser inte problemet. Sedan en annan sak, eftersom arbetsmarknadsministern nu är i kammaren. Beträffande Sundsvall, som är länets största stad, gäller samma förhållande som i övriga län. De stora städerna kan inte suga upp avfolkningen från länet i övrigt. Det gäller skogslänen och likartade län. Nu talas det allmänt om att Aluminiumverket i Sundsvall skall flyttas därifrån. Kan arbetsmarknadsministern lämna ett besked om det och om hur framtiden kommer att te sig?

Herr talman! Till diskussionen om anslagsramarna vill jag bara säga att än har inget seriöst företag i stödområdet tvingats att inställa någon etablering eller utbyggnad av brist på pengar. Jag förutsätter att det även i fortsättningen kommer att ställas pengar till förfogande i den mån seriösa företag vill etablera sig eller bygga ut här uppe. När det sedan gäller bondekooperationens centraliseringsiver förstår jag att det är en mycket öm punkt för herr Stridsman. Han uppmanar mig att slänga dessa papper i papperskorgen. Jag vill säga till herr Stridsman att det finns få papper som jag så omsorgsfullt bevarar i mitt arkiv som just dessa uppgifter. De motsvaras ju av en verklighet ute i länen. Detta har skett och sker i praktiken: en hård centralisering av mejeriföretag och slakteriföretag. Vad vi vänder oss emot är att det i allra största utsträckning är centerpartister som sitter inom bondekooperationen och fattar dessa centraliseringsbeslut — det har de full rätt att göra — men sedan kliver de upp i tribunerna runt om här i landet och påstår att man vill driva en decentraliseringspolitik. Det är detta vi angriper och säger att det vackra talet inte motsvaras av de praktiska gärningar som man utför inom föreningsrörelsen. Till sist vill jag bara konstatera att de borgerliga partierna under inledningen av den här debatten var synnerligen oense på väsentliga punkter i fråga om regionalpolitiken. Vi börjar nu på att känna igen oppositionen. Man slår friskt och hurtigt mot varandra. Då ställer jag frågan: Hur skulle regionalpolitiken se ut om vi fick en borgerlig regering, med hänsyn till den djupa splittring som råder mellan de borgerliga partierna i denna fråga. Det är nog bäst att socialdemokratin sköter dessa utomordentligt viktiga frågor även i fortsättningen.

Herr talman! Det vore med hänsyn till min bakgrund frestande att fortsätta diskussionen mellan herrar Stridsman och Nilsson i Östersund om mejerioch kohantering, men jag skall avstå från detta. Jag vill börja med att uttala min glädje över att utskottet så välvilligt har behandlat det regeringsförslag som vi nu har att ta ställning till och som jag bär ansvaret för. När jag fick veta att det hade strömmat in 42 motioner blev jag en smula ängslig över att det inte skulle lyckas att uppnå enighet i denna fråga. Den omständigheten att det har inkommit 42 motioner och att det kommer att hållas så många anföranden här i dag avspeglar ändå ingen större motsättning i den väsentliga frågan. Utskottsbetänkandet är i stället ovanligt på det sättet att det innehåller ytterst få reservationer jämfört med tidigare år. Jag kan med en gång undanröja ett missförstånd som herr Stridsman envetet har spritt omkring sig, nämligen att företag som nu ligger inne med ansökan hos AMS eller regeringen för att få lokaliseringsstöd skulle bli utan det på grund av medelsbrist. Så är inte fallet. Riksdagen har ju till regeringens förfogande ställt en ram för fem år på flera miljarder kronor. Så länge de pengarna inte är förbrukade behöver vi inte besvära riksdagen med begäran att höja beloppet. Det är ju inte heller säkert att ett företag får lokaliseringsbidrag bara därför att det ansöker därom. Först skall det ske en prövning om företaget i fråga så att säga är seriöst och hållbart. Att centerpartiets förslag inte har tillstyrkts påverkar på intet sätt behandlingen av inkomna ansökningar från olika företag liksom inte heller behandlingen av de ansökningar som kommer in under de närmaste åren. Att man har en femårsram hänger samman med att det ett år kan komma in många ansökningar om bidrag till mycket stora investeringar, där man behöver satsa mycket stora belopp, medan det andra år kan gå åt mindre pengar. Det finns således för dagen ingen anledning att oroa sig. Jag hoppas att jag därmed har undanröjt det missförståndet. Det väsentliga, herr talman, är att det finns en bred och solid enighet kring de grundläggande principer som regionalpolitiken bygger på, nämligen att skapa möjligheter till arbete och service för medborgarna var de än bor i vårt avlånga land. Denna enighet har stor betydelse — det råder inget tvivel om det — för att lokaliseringspolitiken skall få nödvändig slagkraft. Jag vågar påstå att lokaliseringspolitiken har gett goda resultat. Vi brukar en gång om året i statsverkspropositionen från regeringens sida redovisa de olika resultaten. Så har ju varit fallet även i år. Jag skall inte repetera vad som står i statsverkspropositionen, men vi har också under hand ställt en del material till utskottets förfogande, som delvis är redovisat här, och jag vill gärna nämna det en gång till. Under den tid som lokaliseringspolitiken bedrivits har drygt 1 000 företag fått stöd. Det är inte i huvudsak stora bolag som tar ut de här bidragen, utan det är små företag som dominerar. Till herr Nordgren vill jag säga att jag har rest ganska mycket i stödområdena och talat med de små företag som fått lokaliseringsstöd. De är utomordentligt tacksamma för detta stöd, och det är även deras anställda. De ser verkligen inte pessimistiskt på framtiden, utan stödet har gett en god fart åt företagen. 25 000 nya arbetstillfällen har tillkommit genom lokaliseringspolitiken enligt de siffror som nu kommit fram. Då är inte alla de investeringar som man håller på med färdiga, vilket betyder att sysselsättningsökningen kommer att bli ännu större. I många län överträffar den faktiska sysselsättningsökningen de beräkningar man gjorde när man sökte bidrag. Sysselsättningseffekten har alltså varit synnerligen god. Om det inte hade varit så att sysselsättningen minskat i stödområdet genom den väldiga strukturförändring som skett inom jordbruksoch skogsbruksområdet utan om vi hade haft kvar alla sysselsättningstillfällen där, skulle vi inte ha behövt bedriva någon lokaliseringspolitik. Det är helt klart att lokaliseringspolitiken motiveras med förlusten av arbetstillfällen i dessa områden. Det stora flertalet sysselsättningstillfällen eller inemot 18 000 har kommit till inom det allmänna stödområdet. I det inre stödområdet har tillkommit 5 000 arbetstillfällen. Det har emellertid gjorts rätt omfattande insatser även i andra delar av vårt land. Utanför stödområdet har vi fått 7 000 nya arbetstillfällen, beroende på de punktinsatser som vi har gjort i kommuner där man drabbats av företagsnedläggningar eller där strukturomvandlingen varit förödande för sysselsättningen: Norrköping, Borås, Oskarshamn och Eskilstuna. Där har man genom lokaliseringsstöd kunnat öka sysselsättningen. Till stor del avspeglar dessa siffror lokaliseringspolitiska insatser som har gjorts i den s.k. grå zonen, som herr ordföranden i inriksutskottet visade på kartan, dvs. de områden som ligger närmast det allmänna stödområdet. Att vi har lämnat lokaliseringsstöd till företag i den grå zonen ligger helt i linje med det uttalande som riksdagen har gjort och som innebär att man skall tillämpa lokaliseringsstödet på ett generöst sätt i gränszonerna. Vi har också undersökt hur de nya arbetstillfällena fördelar sig på orter av olika storlek. Den undersökningen bekräftar — som herr Eriksson i Arvika också anförde — att det inte på något sätt är så att primärcentra har gynnats vare sig genom beslutet eller genom de faktiska åtgärderna. Fördelningen av nya arbetstillfällen på de tre ortstyperna primära centra, regionala centra och kommuncentra utfaller så här: Primära centra — de som påstås skulle ha gynnats — har fått 7 700 arbetstillfällen. På regionala centra faller 9 600 och på kommuncentra 7 400. Det visar att de lokaliseringspolitiska insatserna haft en mycket god spridning, och siffrorna ger inget som helst belägg för tesen, som förts fram från centerpartihåll, att regionalpolitiken skulle ha medverkat till en fortsatt koncentration av befolkningen och arbetstillfällena till de stora tätorterna. Siffrorna belyser ett helt annat förhållande. Jag vågar påstå att resultatet av avlokaliseringspolitiken i allt väsentligt motsvarar de förväntningar som man kunde ställa för tio år sedan, då riksdagen beslutade om den lokaliseringspolitiska stödverksamheten. Trots att det på många håll har saknats industriell miljö och industriell erfarenhet har det visat sig möjligt att på några år få i gång en inte föraktlig industriell utveckling. Där har de olika medlen i lokaliseringspolitiken varit betydelsefulla, t.ex. möjligheten att lämna bidrag till utbildning. På en ort där ett företag lokaliserats har det t.ex. behövts en viss sorts yrkeskunnighet, men det har saknats personal med erfarenhet från just det yrkesområdet. Man har då kunnat ge sådan utbildning. Den delen av lokaliseringsstödet har haft en utomordentligt stor betydelse. Det anmärkningsvärda är att man har lyckats med utökningen av sysselsättningstillfällena genom lokaliseringspolitiken samtidigt som den totala industrisysselsättningen i landet har gått ned. För några månader sedan kom expertgruppen för regional utredningsverksamhet med en sammanfattande rapport om stödverksamhetens utveckling och resultat. Den rapporten har de ärade ledamöterna fått. Expertgruppen pekar på att stödföretagen utgör en klart expansiv grupp inom tillverkningsindustrin. Man pekar också på en hel del andra mycket positiva ting. Man konstaterar att lönsamheten och produktiviteten har utvecklats på ett tillfredsställande sätt i de företag som fått stöd av samhället. Till de positiva resultat som expertgruppen fått fram hör också att ett stort antal äldre arbetstagare har fått arbete i stödföretagen. Däremot är det sämre ställt med kvinnornas möjlighet att få jobb i sådana företag som har fått lokaliseringsstöd. Andelen kvinnor inom industrin som helhet uppgår till drygt 22 procent. I stödföretagen är andelen betydligt lägre eller 17,6 procent. Om man enbart ser på den kollektivanställda personalen, finner man att andelen är ännu mindre. Det var dessa siffror som utgjorde en alldeles speciell bakgrund till det förslag om kvoteringsregler som vi har lagt fram i statsverkspropositionen och som utskottsmajoriteten har tillstyrkt. Jag delar helt den uppfattning som kommit till uttryck i utskottsmajoritetens uttalande. Jag tror att det är nödvändigt att söka nya vägar, om man skall kunna förbättra kvinnans situation på arbetsmarknaden. Erfarenheten från de gångna åren visar att vackra deklarationer räcker inte; det är inte tillräckligt stöd. Därför måste man envetet arbeta och pröva olika vägar. Jag erkänner att jag principiellt är mycket ovillig att acceptera kvoteringsregler, men när det inte går på något annat sätt tycker jag att man skall använda sig av denna regel. Det är så begärligt att få lokaliseringsstöd i det inre och yttre stödområdet att det är ett instrument för oss att hjälpa kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden. Det är klart att vi med sunt förnuft måste tillämpa en sådan här regel, det har påpekats av utskottets talesmän. Vi är beredda att så fort försöksperioden är slut utvärdera resultatet och se vilka förslag till riksdagen som det kan föranleda. Jag tror att vi måste pröva denna väg för att kvinnorna över huvud taget skall få någon chans på detta område. Även om vi alltså i stort sett är nöjda med de resultat som uppnåtts i lokaliseringspolitiken, betyder detta inte på något sätt att jag rekommenderar riksdagen att slå sig till ro. Det avgjort viktigaste för oss nu är att åstadkomma snabba och effektiva insatser i inre stödområdet, innan avfolkningen och urholkningen av servicefunktionerna där gått för långt. Men därvidlag har vi undan för undan fått bättre instrument. Sysselsättningsstödet tillkom 1970. Det har utan tvivel givit goda resultat. Förra året utgick omkring 15 miljoner kronor i sysselsättningsstöd, vilket motsvarar en sysselsättningsökning på drygt 3 500 personer. Jag tror också att det är nödvändigt att i fortsättningen ge företräde åt de kommuner som ingår i det inre stödområdet. Jag är i den dagliga hanteringen av dessa frågor medveten om att den gränsdragning vi har skapar vissa tröskelproblem. Det finns utan tvivel områden intill gränsen, vilka har besvärliga sysselsättningsproblem. Det är alltså fullt motiverat med särskilt starka insatser där. Som jag sade i början av mitt anförande har vi varit speciellt generösa i det området, när vi fattat beslut om lokaliseringsbidrag och lån. Vi har gått längre än annars, när vi beviljat utbildningsstöd. Vi har på det sättet i stor utsträckning kunnat kompensera det förhållandet att vi inte kunnat gå in med sysselsättningsstöd. Det kan vara av stort värde att vi nu får möjlighet att ge sysselsättningsstöd till företag som etablerar sig eller bygger ut i gränsområdet för inre stödområdet eller på Gotland. Men det är alltid vanskligt med en undantagsregel, där man skall pröva från fall till fall. Vi vet av erfarenhet att undantagen har stor benägenhet att sprida sig och bli en regel. Därför är det värdefullt att vi nu får riksdagens uppdrag att bedriva försöksverksamhet, så att vi får tillfälle att redovisa resultatet inför riksdagen. Att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i glesbygderna är ett betydelsefullt inslag i regionalpolitiken. Åtskilligt görs på detta område. Jag vill bara erinra om att arbetsmarknadsverket driver industriella och andra beredskapsarbeten, att kommunala sysselsättningsinsatser görs med statliga medel i ett tiotal kommuner, att socialstyrelsen fortsätter sin omfattande verksamhet med att bygga ut och förbättra den sociala servicen och att det statliga stödet till den kommersiella servicen i glesbygderna nu börjar fungera så smått. Men lika litet som andra problem löses glesbygdernas problem en gång för alla. Vi måste ständigt följa utvecklingen och göra nya insatser. Inrikesutskottet anser nu att den interdepartementala arbetsgruppen för glesbygdsfrågor bör breddas genom att till den knytes en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. En sådan grupp skulle enligt min mening kunna ge ett värdefullt bidrag till det fortsatta arbetet. Även om vi koncentrerar — och måste koncentrera — huvudparten av våra resurser till de norra delarna av landet, är jag fullt medveten om att vi kommer att ställas inför åtskilliga välmotiverade krav på insatser från andra delar av landet utanför stödområdet. Det kommer liksom hittills att vara nödvändigt med punktinsatser i orter som drabbats av större företagsnedläggningar. Herr Lorentzon ställde en konkret fråga till mig. Han var bekymrad för aluminiumverket i Sundsvall. Såvitt jag nu kan se finns det ingenting som talar för att man skall lägga ned aluminiumverket i Sundsvall. Allt tyder på en utbyggnad med ökad sysselsättning för detta företag. Herr talman! Jag anser att vi nu är på väg in i en period, då vi måste använda lokaliseringspolitiken på ett mer skall vi säga flexibelt sätt än tidigare. Det är inte längre bara norra delarna av landet som är utsatta för strukturomvandlingens alla konsekvenser. En rad orter i södra och mellersta Sverige håller i dag på att få en totalt snedvriden sammansättning av näringslivet. När den pågående länsplaneringsomgången är klar, kommer vi att få ett bättre underlag för att avgöra hur vi skall angripa dessa problem.

Herr talman! Jag skulle kanske börja med att säga att vi är helt eniga i bedömningen av de medel som arbetsmarknadsministern tog upp. Det måste ha varit ett missförstånd, för jag har inte påstått att något seriöst företag sökt men inte fått pengar. Debatten mellan herr Nordgren och mig föranleddes av andra saker. Men vi är nu helt ense och har pratat ut om detta. Herr Nordgren medger att det inte är av statsfinansiella skäl som han inte gått med på vår reservation. I sak är vi helt ense. Jag kan instämma i vad statsrådet Bengtsson sade om industrins positiva utveckling inom stödområdet. Det är helt riktigt, vilket ERU har bevisat. Sedan framhöll statsrådet att vi inom centern påstår att det pågår en centralisering, medan siffrorna i fråga om lokaliseringspolitiken visar något annat. Jag kan hålla med om att utvecklingen i dag inte är så centralistisk som regeringen och riksdagsmajoriteten tyvärr vill ha den. Därför frågade jag varför man så envist håller fast vid en centralistisk planeringsinriktning, när verkligheten är helt annorlunda, precis som statsrådet sade. Jag förstår att herr Nilsson i Östersund inte ville svara på min fråga om vem som gav direktiven till länsplaneringen. De kom ju från kanslihuset, så jag kan själv svara på den frågan. Herr Nilsson talade om bondekooperationen och nämnde att han omsorgsfullt skall se till att han i sin ficka har det socialdemokratiska cirkuläret. Jag skall med nöje se fram mot nästa regionalpolitiska debatt med herr Nilsson. Vad gör herr Nilsson när han blir trängd? Jo, han stoppar handen i fickan och tar upp det socialdemokratiska cirkuläret, där det står att bondekooperationen lagt ned 500 mejerier. Då känner sig herr Nilsson nöjd. Jag skall gärna låta honom behålla det nöjet.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern noterade att utskottet på många punkter har behandlat regeringsförslaget — men också vissa motioner — välvilligt, och han var i stort sett — så tolkade jag honom — nöjd med utskottsbetänkandet. Jag tycker att det hedrar arbetsmarknadsministern att han på punkter där vi har skrivit ihop oss respekterar utskottets synpunkter och att han i princip är positivt inställd till vissa förslag som utskottet anser att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t om. Det finns två punkter där jag tycker att det vore värdefullt om statsrådet Bengtsson ville precisera sig ytterligare något. Den ena gäller den grå zonen som flera talare har nämnt och som statsrådet också berörde. Jag gav regeringen en eloge och sade att den har satsat för att försöka minska trappsteget vid gränserna såväl till allmänna stödområdet som till inre stödområdet. Det är emellertid ett statistiskt faktum att det skett en starkare satsning i den grå zonen åren 1965—1970 än från 1970 till 1973. Det har då varit en nedgång med ca 10 procent. Herr Nilsson i Östersund nämnde de siffror som nu är aktuella, men satsningen var ännu starkare tidigare. Jag vill nu fråga om statsrådet är villig att i princip deklarera att man skall observera problemet att gränslänen har så svårt att hålla befolkningstalen och på så vis effektuera vad utskottet har skrivit i sitt betänkande. Den andra punkten gäller servicegarantin till mindre orter. Där finns det ett riksdagsbeslut, och det kanske framstår som om vi från folkpartiet är litet otåliga härvidlag. Jag medger att vi gång på gång har sagt att det måste komma konkreta förslag från regeringen med anledning av riksdagsbeslutet. Men skälet till att vi är otåliga är ju att det förhåller sig precis så som arbetsmarknadsministern sade, nämligen att man måste handla snabbt för att — han uttryckte det ungefär så — inte servicen skall minska och befolkningsuttunningen fortsätta. Jag är överens med honom om det och vill ställa frågan: Är statsrådet Bengtsson beredd att driva på så att den arbetsgrupp som vi nu föreslagit skall få parlamentariskt inslag kommer med konkreta delförslag så snart som möjligt?
Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att rikta ett tack till arbetsmarknadsministern för ett konkret svar på en konkret fråga, gällande aluminiumverket i Sundsvall. När arbetsmarknadsministern säger att inget talar för att verksamheten skall läggas ned utan att den i stället skall byggas ut, så kommer detta givetvis att ha en betydligt lugnande inverkan på såväl befolkningen som de kommunala myndigheterna i hela bygden. Presskriverier och annat kring verket har, vilket alla vet som känner förhållandena, spelat en stor roll för den oro som skapats. Jag tackar för svaret!
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot herr Stridsman. Han hade här ingen mening som avvek från min. Herr Eriksson i Arvika har ställt två frågor, och dem vill jag självfallet besvara. Eftersom regeringen är lika intresserad som någon annan av att få fram konkreta förslag beträffande glesbygden vilka kan förverkligas, så har jag självfallet ingenting emot — tvärtom — att arbetsgruppen undan för undan kommer med förslag som vi kan behandla i riksdagen. Vad beträffar frågan om den grå zonen så är det alldeles klart att det uttalande som riksdagen sannolikt kommer att göra eftersom det finns en majoritet för detta, det skall regeringen leva efter vid hanteringen av lokaliseringspolitiken. Den omständigheten att det under de senaste åren har varit mindre lokaliseringar än tidigare i den grå zonen kan ju höra samman med att företagen har funnit det mera attraktivt att ge sig in i det inre stödområdet, eftersom vi där har förbättrat lokaliseringspolitikens medel. Det kan helt enkelt vara så att den av riksdagen åsyftade förbättringen av lokaliseringsmedlen till förmån för det inre stödområdet har tagit ifrån den grå zonen en del företag som annars skulle ha förlagts dit. Antalet företag att placera, herr Eriksson i Arvika, är ju rätt konstant. Det är svårt att få fram så många nya.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse svaren på bägge de frågor som jag ställde. Att jag så pass hårt trycker på det här med den grå zonen beror ju på de besvärligheter som gränsområdena har haft och som har nämnts tidigare flera gånger, men genom sammanskrivningen i utskottet har också många av ledamöterna släppt länsintressen som har varit väl befogade. Just därför tycker jag att det är så värdefullt att få konstaterat att vi i sak har nått en skrivning som för dem som berörs av den verkligen ger ett riktigt utbyte. Sedan vill jag bara tillägga att jag har tolkat saken så att det finns ett önskemål hos regeringen att förstärka åtgärderna för den grå zonen. De allra senaste besluten om lokaliseringsstöd till Mellerud, Ludvika, Gävle m.fl. platser har jag tagit som ett bevis för att man handlar på det sätt som utskottet också är inne på. Jag tackar för den insatsen och ger regeringen rådet att verkligen bevaka detta problem.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande i anslutning till inrikesutskottets betänkande nr 7 ta upp sysselsättningsstödet. Jag skall också ge några lokala synpunkter på industricentra och stödområdesindelningen. 5 Jag har lyssnat med intresse, inte minst på vad arbetsmarknadsministern har sagt här. Han var i stort sett nöjd med den regionalpolitiska verksamheten. Hur kan man vara nöjd med den? Man kan naturligtvis vara det under en förutsättning, nämligen att man driver en löftespolitik, en sådan politik som herr Nilsson i Östersund talade om och beskyllde centern för att driva. För vad är den socialdemokratiska ortsklassificeringen annat än en löftespolitik? Den har inneburit förväntningar för de berörda kommunerna, förväntningar som icke har infriats. I reservationen 4 till betänkandet tar centeroch folkpartirepresentanterna i utskottet upp en inte minst mot denna bakgrund mycket viktig fråga, nämligen ett förstärkt sysselsättningsstöd. Bakgrunden är just den faktiska utvecklingen i skogslänen, som visar — och det kan dokumenteras med befolkningssiffrorna för 1973 från statistiska centralbyrån — att den regionala obalansen inom skogslänen växer. I de flesta skogslänen kan befolkningsökningar noteras i primära centra, och samtidigt måste man för de övriga orterna i den socialdemokratiska ortshierarkin notera en befolkningsminskning. Utskottets ordförande ansåg att den dokumentation som finns inte var någon verifikation på att beslutet om ortsklassificeringen var felaktigt. Jag är av helt motsatt uppfattning. Om vi tittar på befolkningssiffrorna så finner vi genomgående att primärcentra i skogslänen har ökat — det har skett en koncentration dit — medan de övriga orterna har minskat sin befolkning. Två län, Gävleborgs och Värmlands, har så negativa befolkningssiffror att även primärcentras befolkning minskat. Det här är socialdemokratisk regionalpolitik i sin prydno. Det är denna utveckling som centern under den mångåriga regionalpolitiska debatten varit rädd för, nämligen att den centrala ortsklassificeringen, som man suttit här i Stockholm och beslutat om, skulle förstärka obalansen inom länen. Vi har sökt att avvärja denna effekt men tyvärr inte lyckats. Ortsklassificeringen kommer ytterligare att skärpa den inomregionala obalansen, och koncentrationen kommer att förstärkas inom länen samtidigt som de mindre orternas utveckling hämmas. Denna utveckling kan motverkas bl.a. genom att man förstärker och differentierar sysselsättningsstödet. Vi har i vår partimotion föreslagit att ett förstärkt sysselsättningsstöd får utgå i områden inom det inre stödområdet där näringslivet i förhållande till inlandet i övrigt är svagt utvecklat. Det särskilda sysselsättningsstödet bör utgå per femårsperiod med 7 000 kronor per årsarbetskraft under vart och ett av de två första åren, med 5 000 kronor det tredje, 3 000 kronor det fjärde och 2 000 kronor det femte året. I reservationen som centern och folkpartiet har avgivit gemensamt begär vi att en sådan försöksverksamhet skall startas nästa budgetår. Vi säger att ett sådant stöd skulle man kunna tänka sig för vissa orter som vi uppräknar, bl.a. Ljusdals, Älvdalens och Torsby kommuner. Det är utomordentligt beklagligt att vi i utskottet trots försök att uppnå enighet inte lyckats åstadkomma detta kring denna differentiering och förstärkning av sysselsättningsstödet — det är helt klart att det behövs för de orter som har det sämst ställt. Vad det är fråga om här är människorna i de orterna. Skall åderlåtningen fortgå så långt att de människor som blir kvar icke skall kunna erhålla en rimlig service? Det finns kritiska befolkningströsklar som inte får underskridas. Centerns redovisning av de resultat man uppnått under innevarande riksdagssession har kritiserats, och inte minst från socialdemokratiskt håll har resultaten förringats. Det kan därför vara skäl att här i riksdagen understryka de praktiska resultat vi uppnått i utskottsarbetet. Herr Gustafsson i Säffle kommer att redogöra för de förslag där socialdemo kraterna frångått tidigare uppfattningar och anslutit sig till centerns uppfattning. Jag skall bara behandla den enighet vi nått i utskottet när det gäller den vidgade användningen av sysselsättningsstödet där socialdemokraterna anslutit sig till centeroch folkpartimotioner. Vi har därmed i utskottet blivit eniga om en vidgad användning av sysselsättningsstödet. Sysselsättningsstödet är ju nu förbehållet det inre stödområdet. Stödet utgår med sammanlagt 17 500 kronor per årsarbetskraft för den sysselsättningsökning som kvarstår i stödberättigat företag under en treårsperiod. Utskottet föreslår nu att sysselsättningsstöd skall kunna utgå i samband med annat lokaliseringsstöd till företag i gränsområdena till det inre stödområdet samt Gotland. Det skall vara en försöksverksamhet som skall starta nästa budgetår och pågå minst två år, varefter resultatet bör redovisas i riksdagen. Jag har i en motion, som jag väckt tillsammans med centerkamrater på Gävleborgsbänken, uttalat önskemål om att Ljusdal skulle få tillgång till ett industricentrum. Industricentra är, som framkommit här i debatten, under uppbyggnad i Lycksele och Strömsund. Och det pågår ett planeringsarbete med sikte på att bygga ytterligare industricentra. Inrikesutskottet förutsatte redan i fjol att Ljusdal skulle vara en av de aktuella orterna för uppbyggnad av industricentrum. Arbetsmarknadsministern uttalade också nyligen i en frågedebatt här i riksdagen att Ljusdal hör till de kommuner som är intressanta om erfarenheterna från de två centra man nu bygger blir positiva. Allt talar således för att — om erfarenheterna visar sig goda — Ljusdal kan få ett industricentrum. Ljusdal är som vi vet en kommun med mycket uttalade problem. Sedan 1960 har Ljusdal en befolkningsminskning på 17 procent. Industrialiseringsgraden är mycket låg. Många har friställts från jordbruket och inte fått arbete i orten. Därigenom har ett stort antal människor just i de produktiva åldrarna lämnat orten, och man har fått en mindre gynnsam befolkningssammansättning. Också i nu rådande högkonjunktur har Ljusdal en stor arbetslöshet, 466 arbetslösa, vilket är en ökning. Det är dessutom en mycket stor siffra för en så pass liten kommun. Utflyttningen av ungdomar är utomordentligt stor. Jag hörde nyligen från Ljusdal att man nu skall bygga en ny arbetsförmedling, och det låter bra. Man har där också planerat in utrymme för extra expeditioner, bl.a, för yrkesvägledning, och även för de gästande arbetsgivare som kommer till Ljusdal för att värva personal och arbetare från denna kommun i det inre stödområdet till industrier söderut. Detta sker ju redan nu. Man kan fråga sig: Hur länge skall socialdemokraterna hålla på med sin satsning på omflyttning? När skall de inse att så länge man ger med den ena handen och tar med den andra kommer vi icke att få någon regionalpolitisk balans? Vi kommer med denna politik icke ens att i Gävleborgs län kunna upprätthålla de befolkningsramar som riksdagen lagt fast. Så till frågan om stödområdesindelningen. Utskottet anför att när det gäller tillämpningen av de nuvarande principerna är inte gränsen för det allmänna stödområdet och har aldrig varit avsedd att vara en absolut barriär för regionalpolitiska stödinsatser. En fjärdedel av lokaliserings stödet har kanaliserats till orter och regioner utanför det allmänna stödområdet. En särskilt stor andel därav har gått till företag som ligger i gränstrakterna till det allmänna stödområdet. Man kan naturligtvis säga att detta uttalande i förening med den vidgning av användningen av sysselsättningsstödet som kommer att beslutas delvis tar udden av motionerna om ändrade gränser för stödområdena. Vi har ju dessutom beslutat om speciell hänsyn till gränsområdena, de s.k. grå zonerna, och det innebär också en viss avtrappning av stödet. Så länge stödområdesindelningen finns kvar måste vi emellertid försöka att få gränser för områdena som är sakligt motiverade, och det betyder att vi kontinuerligt måste pröva dessa gränser. Mitt eget län, Gävleborgs län, ligger mig naturligtvis varmt om hjärtat. Vi har under de senaste åren haft en ständigt ökande befolkningsminskning. År 1972 var minskningen 673 personer. År 1973 var minskningen 901 personer. Det finns inget skogslän som har så negativa befolkningssiffror som Gävleborgs län. Det finns inget skogslän som ligger så nära den undre gränsen i de befolkningsramar som riksdagen godkänt. Ramarna är för Gävleborgs län 290 000-300 000. Vårt befolkningstal är ca 292 000. a Denna befolkningsminskning innebär också att vi får en besvärande ålderssammansättning i vårt län, och det gäller ju för skogslänen över huvud taget. Mellan 1960 och 1972 minskade åldersklasserna under 20 år med ungefär 85 000 personer i skogslänen. Åldersklasserna 20 till 59 år minskade med 44 000 personer medan däremot åldersklassen 60 år och högre ökade med 77 000 personer. Ockelbo och Hofors är orter utanför det allmänna stödområdet i den grå zonen, där det är nödvändigt med punktinsatser. Ockelbo har en befolkning på runt 6 700 personer. Där har man haft en betydande minskning. Under 1972 minskade befolkningen med 101 personer och under 1973 med 52 personer, vilket för en så liten kommun blir en mycket hög procentandel. Hofors hade den 1 januari 1972 i runt tal 15 000 invånare och har minskat sin befolkning år 1972 med 329 personer och 1973 med 335 personer. Också det innebär en mycket hög procentuell minskning. Av den bild som jag nu visar på TV-skärmen framgår att det gjorts en relativt god satsning på Hälsingland.

Det behöver inte vara på det här sättet med de ställningstaganden som riksdagen gjort, bl.a. genom beslutet i fjol, då vi införde den s.k. grå zonen. Utskottet säger i sitt betänkande att det är medvetet om den oroande utvecklingen i en del kommuner utanför gränsen och understryker — jag vill också göra det — möjligheterna till punktinsatser. Bilden visar att punktinsatser är absolut nödvändiga för denna del av den grå zonen. Gävleborgs län är satt på undantag — det är ett gränslän, och det är kanske det som vållar en del problem för oss. Det är litet ledsamt att så många av oss riksdagsmän på Gävleborgsbänken år efter år skall behöva redogöra för länets minussiffror för befolkningstalet och begära att man skall observera dem och göra något åt dem. Jag vet att det har gjorts insatser, i synnerhet i Hälsingland — vi har fått lokaliseringsstöd som har inneburit flera arbetstillfällen — men befolkningssiffrorna visar att den satsningen inte räcker. Det ges genom utskottsskrivningen i dag och genom tidigare beslut om den grå zonen möjligheter för stora delar av vårt län att få lokaliseringsstöd o.d. Jag kommer för min del att noga och kontinuerligt följa utvecklingen och slå larm, om minussiffrorna för befolkningstalet håller i sig. Jag har också tagit initiativ till ett besök i länet av inrikesutskottet. Genom landshövdingen har inbjudan nu utgått till utskottet att besöka länet tre dagar i oktober, och jag är väldigt glad och tacksam över att inrikesutskottet har tackat ja. Man kommer då att konfronteras med problemen i länet, inte bara i Ljusdal och Ockelbo utan också i övriga kommuner, och jag hoppas att vi tillsammans skall få diskutera de här frågorna, som är så livsviktiga för Gävleborgs län.

Herr talman! Ekonomisk tillväxt är någonting som ger nya möjligheter, men det är också någonting som ställer nya krav på människor, företag och samhälle — krav att de skall kunna klara olika omställningar och möta nya villkor. Om man över huvud taget vill ha någon resursökning, är det ofrånkomligt att acceptera även en del i sig själva inte speciellt lockande förändringar. De utgör ett pris för de fördelar som man har tänkt sig att den ekonomiska tillväxten skall ge. Men de krafter som den ekonomiska omvandlingen utlöser kan komma att föra i riktningar som i själva verket inte leder till det ökade välstånd som man skulle vilja ha utan i stället ger upphov till onödiga och skadliga omställningar. Det kan vi se bl.a. i de överdrivna regionala olikheter som utvecklingen har kommit att medföra inte bara i Sverige utan i flertalet länder. Den våldsamma storstadstillväxten och glesbygdens uttunning visar samtidigt sina motsatta avigsidor. Det är bra att man under senare år har kommit att ta allt fler initiativ för att minska de regionala påfrestningarna. Arbetsmarknadsministern sade för en stund sedan att inrikesutskottets betänkande visar att det föreligger en långtgående enighet, och det är riktigt när det gäller de mål som man vill uppnå. Men samtidigt finns olika uppfattningar om de medel som man skulle kunna använda för att nå målen. Detta kanske inte precis framgår med den klarhet som man skulle önska av det utskottsbetänkande som diskuteras. Det beror i så fall på att det är många frågor av stor betydelse för de olika regionernas utveckling som inte har kommit med i detta betänkande. Det är min uppfattning att man skulle ha kunnat nå bättre resultat i regionalpoliti ken med en annan avvägning mellan olika regionalpolitiska medel. En del av de åtgärder som kommit att användas har låg verkningsgrad. De är alltför dyra i förhållande till vad de har givit, och därför bör de ersättas så att man når större resultat med de insatser som görs. Den kritiken drabbar i första hand den utflyttning av statliga verk som Anslag till regional man fattat beslut om. För de pengar som utflyttningen kommer att visa sig kosta skulle man ha kunnat skapa betydligt fler arbetstillfällen. Samtidigt hade man med andra metoder kunnat undvika den tvångsförflyttning från Stockholm som beslutet kommer att innebära. Man måste ju ändå erkänna att en tvångsförflyttning av människor, vare sig den går från en stor stad eller från en glesbygd, är i princip lika motbjudande. Ett annat exempel på vad jag uppfattar som en regionalpolitisk satsning som inte har speciellt gynnsamma verkningar — som kostar mera än som är rimligt med hänsyn till det resultat man uppnår — är U 68:s förslag om ganska långtgående utlokalisering av högskolor. Här är problemet att om det skall bli någon kvalitet i den högre utbildningen fordras det att man skapar en akademisk miljö där idéer och forskningsresultat befrämjas genom kontakter både inom de olika vetenskapsgrenarna och mellan dem. Det innebär i sin tur att man måste ha akademiska enheter av en viss storlek. Skulle man bygga upp ett nät av många fler filialer, skulle man sannolikt också komma att i hög grad skada förutsättningarna för de nya högskolor och filialer som redan har skapats och som är stödjepunkter i periferin. Det visar sig att man t.ex. vid Umeå universitet inte är speciellt road av U68:s förslag om långtgående utlokalisering av universitetsväsendet. En sådan utlokalisering, som skulle kunna tyckas ge bättre förutsättningar för traktens studerande ungdom, kan inte komma att medge det breda urval av kurser som fordras för att det verkligen skall bli meningsfulla och rättvisa förutsättningar. För att göra den högre utbildningen geografiskt mera lättillgänglig bör vi satsa på nya metoder och moderna pedagogiska hjälpmedel för vad man kallar distansutbildning. Det finns ett exempel till, herr talman, på regionalpolitiska åtgärder som jag tror har ganska låg verkningsgrad. Det gäller etableringskontroller och etableringsavgifter. I utskottet har det förelegat motioner som krävt sådana kontroller och avgifter. Utskottet har inte gått på den linjen med hänsyn till att en offentlig utredning arbetar med detta. Det är ju ingen hemlighet att denna offentliga utredning inom kort kommer att föreslå att man faktiskt skall införa dylika etableringskontroller och avgifter. Jag tror att det vore åtgärder som icke skulle befrämja de önskemål som vi har för vår ekonomiska utveckling på lång sikt i landet som helhet och också regionalt. Inte minst inom regionalpolitiken finns det en mångfald av olika byråkratiska ingrepp och selektiva punktinsatser. Det låter ju alltid bra när man säger att ”samhället” skall bestämma var en satsning bäst behövs. Men hur blir det i praktiken? Jo, ju fler byråkratiska beslut som skall fattas och ju fler selektiva åtgärder som skall vidtas, desto större blir risken att man tappar den överblick som fordras för att verkligen i de enskilda fallen kunna komma till rätt beslut. Och allteftersom besluten blir fler och fler kan man inte rimligen tänka sig att upp till de verkliga beslutsnivåerna få all den information som behövs för att ”samhället” i de enskilda fallen skall kunna ta de kloka beslut som i teorin förutsätts bli fattade. Det blir lätt så att den ena vänstra handen inte vet vad den andra vänstra handen gör — olika ingrepp kommer att strida mot varandra. Vi läste i tidningarna för en tid sedan att Hjalmar Mehr var upprörd. Det är ju så, som vi vet, att samtidigt som AMS vill minska ensidigheten inom näringsstrukturen i Stockholm genom att öka industrisysselsättningen i regionen betalar AMS ut pengar till industrier som flyttar från Stockholm. Det är inget dåligt exempel på hur det i praktiken inte blir så alldeles klart och rätlinjigt när ”samhället” skall bestämma. Hjalmar Mehr dundrade enligt tidningarna: Har verkligheten och utvecklingen helt glidit förbi AMS? Men vad herr Mehr verkligen borde ha dundrat mot är just denna övertro på selektivt styrande och reglerande och byråkratiska beslut, som i teorin förefaller rationella men som i praktiken ofta skapar förvirring. Det är precis vad som har hänt. Men om man nu kan kritisera vissa av de regionalpolitiska satsningar som har gjorts gäller det ju att hitta på någonting som åstadkommer en förbättring. Vilka är de alternativ som man skulle vilja föra fram? Jag tycker att det finns två grundprinciper som det borde läggas större vikt vid i regionalpolitiken. Den första huvudprincipen är att mera satsa på generella metoder. Jag säger ”mera” och inte ”bara”, för jag är helt medveten om att det också behövs punktinsatser. Men i grunden bör det vidtas allmänna åtgärder som underlättar själva handhavandet av hela det maskineri inom vars ram regionalpolitiken i praktiken skall utformas. Det behövs således allmänna åtgärder som förbättrar näringsklimatet i stödområdena, som är enkla att tillämpa och som inte — det är viktigt — snedvrider de olika konkurrensförhållandena. Det är ju lätt att, som herr Nilsson i Östersund gjorde och som även andra har gjort, säga att bidrag som betalats ut till företag har lett till att det blivit så och så många ytterligare anställda. Man måste emellertid vara medveten om att det snedvridande av konkurrensförhållandena som bidrag till ett företag innebär lätt kan leda till att förutsättningarna för andra företag blir sämre. Företag kan t.o.m. gå omkull på kuppen eller i varje fall få svårare att fortsätta i den utvecklingstakt som man skulle ha önskat. Den andra huvudprincipen är att man bör mera än som nu är fallet ge stöd åt själva sysselsättningen i stället för att förbilliga kapitalanskaffningen. På den här punkten har det blivit en del förbättringar under senare år, men det är fortfarande på det viset att regionalpolitiken väsentligen är utformad som ett förbilligande av kapitalanskaffningen. Detta är egentligen konstigt, när det snarare är fråga om att öka sysselsättningen än om att köpa maskiner. Det finns ett exempel på en åtgärd som skulle väl rimma med bägge de här principerna, och det är att avskaffa löneskatten i stödområdena, först och främst självfallet i det inre stödområdet.

Det är i princip en motbjudande form av regionalpolitik. Ingemund Bengtsson sade för en stund sedan att 1 000 företag har fått bidrag, och det kan vara ett tecken på att inte bara de stora företagen får sådana pengar. Ja, det är klart att det bland dessa 1 000 företag också finns en del mindre sådana; men det finns ju ändå oändligt många fler företag i regionen, om man räknar in jordbrukare och andra, vilka är belastade med löneskatter och därför med de pengarna finansierar subventioner som i princip går till större företag. Jag finner därför att herr Bengtssons siffra i det sammanhanget inte alls är något bevis för att den tes som jag här driver skulle vara tokig. Vi kan också se denna sak på ett annat sätt.

NJA skall alltså ha 300 miljoner kronor för utbyggnad av Stålverk 80, och dessa 300 miljoner kronor är vad jordbrukare och mindre företag och andra betalar in på sin sysselsättning i det inre stödområdet på några år. Om man ställer de två uppgifterna mot varandra tycker jag att det är något konstigt som framträder. Där gör sig rättvisefrågorna inom stödområdet gällande, och det är fråga om på vilket sätt man bäst befrämjar den utveckling och säkrast når de mål som vi är överens om. Vad beträffar utbyggnaden av Stålverk 80 har vi fört fram ett motionskrav om att man skall vidta åtgärder som förhindrar att inlandet kommer att utarmas genom expansionen i Luleå. Jag tror att man inom skattepolitiken i största allmänhet — detta med löneskatten är ju bara ett exempel — skulle kunna finna regionalpolitiska åtgärder som ger bättre verkningar än de mer eller mindre djungelartade förhållanden som blir följden av olika punktinsatser. Jag har här i min hand en broschyr sammanställd av Nordkalottkommittén. Där har man jämfört regionalpolitiken i de tre länderna Finland, Sverige och Norge. Under olika rubriker redogör man för vad som händer i ena eller andra avseendet när man är verksam i respektive länder. Under rubriken Skattelättnader finns det om Finland ett ganska långt stycke text och ett ännu längre när det gäller Norge, men för Sveriges del lyser tomrummet helt vitt där den texten skulle ha stått. Där står inte ett ord. Och eftersom vi inom moderata samlingspartiet har den uppfattningen att man kan ge god stimulans på ett enkelt sätt genom skattesänkningar, så vill jag här helt kort sammanfatta de regler som gäller i Finland och Norge på detta område. I Finland kan den som inom utvecklingsområdet grundar ny ”produktionsinrättning” eller utvidgar sin verksamhet beviljas skattelättnader under tio års tid. Man får fullständig frihet i fråga om avskrivningar, man befrias från förmögenhetsskatt, och om verksamheten är belägen längst uppe i norr har man utöver den fria avskrivningsrätten ett extra årligt I Norge finns ett annat register av allmänna skattepolitiska stödåtgärder. Företagare i hela Norge, oavsett var de bedriver sin verksamhet, har möjlighet att göra omfattande fondavsättningar för senare investeringar i nordnorskt näringsliv. De avsättningarna är mycket gynnsamt behandlade ur skattesynpunkt. För investeringar i Nordnorge gäller särskilt förmånliga avskrivningsregler. Detta är en inblick i hur andra länder har det ordnat, och åtminstone regionalpolitiken i Norge har varit väsentligt mera framgångsrik än i Sverige. En anledning härtill kan vara att man i Norge har varit mindre doktrinär när det gällt att utforma sin politik. Jag är alldeles övertygad om att man med skattepolitiska medel skulle kunna uppnå en synnerligen kraftig ökning av sysselsättningen i Norrland och också på Gotland redan på ett par år. Jag hörde för en stund sedan arbetsmarknadsminister Bengtsson säga att det är stora förmåner som företagen får genom de lokaliseringspengar de erhåller. Han hade besökt olika företagare, och de hade varit mycket tacksamma, sade han. Ja, det kanske låter bra att företagarna får så mycket pengar att de är tacksamma. Å andra sidan är det oroande att statsrådet är så förtjust över att när han reser runt träffa på svenskar som mottagit bidrag från staten och som står med hatten i hand. Jag är inte säker på att det är den bästa grunden för en utveckling av näringslivet. Men jag är rädd att många av de stödåtgärder som socialdemokraterna är så utomordentligt förtjusta i är betingade av att man gärna vill se folk stå med hatten i hand och uttrycka sin tacksamhet. Enklare skulle det faktiskt vara att inte belasta alla dessa mindre och verkligt små företag med löneskatt. Det finns naturligtvis också många andra åtgärder som bör vidtas, åtgärder som det råder enighet om men som det ändå kan vara bra att olika partier uttrycker sin uppfattning om. En sådan sak är kommunikationerna. Statens järnvägar har här ett stort ansvar. När jag lyssnar på intervjuer med SJ-chefen förefaller det mig ibland som om han uppfattade det beslut riksdagen fattat om att hans järnväg skall vara lönsam som en utomordentligt bekväm ursäkt för vilka åtgärder som helst, även sådana åtgärder som vid en närmare granskning visar sig inte alls bidra till någon ökad lönsamhet. En hel del underligheter inom SJ försvarar man med att riksdagen säger att SJ skall vara lönsamt, medan de vid en företagsekonomisk granskning visar sig verka i andra riktningen. Det finns många exempel på konstigheter. En sak är så konstig att jag vill anmäla den här: Folk som bor längs malmbanan — de vill nu ha en väg i stället, och det kan man förstå — tvingas betala sittplatsbiljett även på tåg som går i lokal trafik och som blir expresståg först när de kommer längre söderut. Om man skall åka mellan Björkliden och Abisko, för att ta två mera kända orter, tvingas man betala sittplatsbiljett på dessa tåg. Det är väldigt konstigt. Ute i kammarfoajén finns det ett ställ med reklambroschyrer. Jag hajade häromdagen till för en, som på utsidan hade en kanot — det såg trevligt ut. Jag råkar dessutom känna igen bilden, eftersom jag själv varit på det ställe där den var tagen. Men de erfarenheter man gör när man tar sig till denna plats kan inte vara någon reklam för SJ. I det här fallet gällde det att ta sig från Vilhelmina till Kittelfjäll, och det är en distans på 12 1/2 mil. Med buss tar det ofta fem timmar eller åtminstone fyra — det är litet olika hur turerna går. Det är inte den bästa reklamen för kollektiva transportmedel i regionalpolitiska sammanhang. När det gäller kommunikationerna skulle jag också vilja säga att det finns starka motiv för att ha lägre skatt på bensin i stödområdena, åtminstone i det inre stödområdet, än på andra håll. När jag för en tid sedan var i Kiruna påpekade man för mig det konstiga i att man där uppe, nu när araberna höjt bensinpriset, och eltaxorna som en följd av det går upp, får betala mera inte bara för bensinen utan också för den elkraft som väsentligen produceras där uppe. Det tycker jag låter precis så märkvärdigt som vederbörande personer i Kiruna framställde det. Jag tycker att man skulle kunna tänka sig att ha en lägre bensinskatt i stödområdet, åtminstone det inre stödområdet. Det finns många andra ting som hör till en väl utformad regionalpolitik, t.ex. god offentlig service. Jag vill för min del uttrycka glädje och tacksamhet över att man börjat inta en klokare inställning till att hålla glesbygdsskolor i gång. Jag tror att de rationaliseringsvinster, som man ofta säger sig göra när man lägger ned mindre skolor, helt och hållet motverkas av de mer eller mindre dolda kostnader som därvid uppstår i form av längre skolskjutsar, kosthåll och problem med en större skolorganisation på centralorten. På samma sätt är det med sjukvården. Jag tror att det skulle vara bra om man försökte satsa mer på sjukvård närmare människorna ute i glesbygderna. Då man reser uppe i Härjedalen, exempelvis i Funäsdalen, hör man läkare där säga att de är olyckliga över att de ofta tvingas skicka folk enormt långa resvägar; själva resan kanske inte är bra för patienten, och dessutom skulle de — med endast litet ökade resurser — mycket väl kunna klara fallet på platsen. Herr talman! På det ideologiska planet sägs ofta från socialdemokratiskt håll att det är marknadskrafternas fel att man fått regionalpolitiska svårigheter och att därför dessa marknadskrafter måste sättas ur spel. Men jag tror att man med den utgångspunkten kommer fel i regionalpolitiken. Jag tillhör inte alls dem som tror att marknadskrafterna är någonting i alla avseenden förträffligt och att de alltid leder rätt. Jag tror tvärtom att marknadskrafterna ofta leder fel. Det är just därför som vi behöver en ekonomisk politik som med skattepolitiska eller andra insatser styr marknadskrafterna i önskad riktning. På det viset kan man utnyttja de här krafterna. Man kan ta dem i sin tjänst; det behöver man göra, just eftersom de är så starka att de ofta hårt kritiseras. När man skall bedöma de regionalpolitiska svårigheter som uppstått i vårt land och i många andra länder måste man granska det näringspolitiska tänkesätt som har betingat den ekonomiska politiken under tidigare skeden.

Nu har det skett ett avsevärt omtänkande på många olika håll, och det är bra. Jag hoppas att regionalpolitiken blir framgångsrik, eftersom jag anser att människorna utsätts för stora påfrestningar genom tvånget att flytta från en ort där de lärt sig trivas. Jag tror också att många av de sociala svårigheter som vi kan se har sitt ursprung i den rotlöshet som uppstått i det moderna samhället.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med herr Burenstam Linder rent allmänt. Han betonade emellertid mycket starkt vilken betydelse skattelättnader skulle ha som regionalpolitiskt instrument. Vi är mer kallsinniga till det resonemanget från socialdemokratiskt håll. Han åberopade vissa uppgifter, och jag vill kvittera med att åberopa en utredning, som heter Beskattningen som medel i regionalpolitiken, en nordisk översikt. Den ingår i de ekonomiska utredningsrapporter som ges ut av Sveriges industriförbund, som står herr Burenstam Linder nära.

I Norge skulle 30 investeringsprojekt av 37 ha genomförts även utan skattelättnader. Ungefär i samma stil går hela den här kartläggningen, som bygger på en enkät bland företagarna i Finland och Norge. Jag tror därför att det finns tydliga belägg för att skattepolitiken i Finland och Norge inte har haft särskilt stor regionalpolitisk effekt. Därför bör man nog tona ner det här resonemanget. Jag tror — trots vad herr Burenstam Linder har sagt — att det lokaliseringsstöd som vi i stället har gått ut med har haft en mera positiv effekt på utvecklingen än vad skattelättnader skulle ha haft.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund anser att Industriförbundet står mig mycket nära, men det är då anmärkningsvärt att det tydligen är herr Nilsson i Östersund som har läst en publikation som Industriförbundet har gett ut — jag har däremot inte läst den. Vad som dessutom är anmärkningsvärt är att herr Nilsson i Östersund tror på den så envetet. Såvitt jag begriper är det många andra publikationer och uttalanden från Industriförbundet som herr Nilsson i Östersund inte är beredd att fästa lika stort avseende vid. Jag för min del tror inte på den där studien. Jag har nämligen den uppfattningen att om man går ut och frågar ett begränsat antal företagare vad de anser om den ena och den. andra förmånen, så finner man ofta att den som har mottagit förmånen i fråga har ett visst intresse av att svara på det ena eller andra sättet, beroende på om han är intresserad av att ett system skall bibehållas eller inte och om han är intresserad av att en förmån inte skall skäras ned. Av olika sådana anledningar är det svårt att komma till några riktiga slutsatser. Det vore konstigt om det skulle vara på det viset, herr talman, att den nedläggning av t.ex. jordbruk som har ägt rum i stödområdet inte hade kunnat vara mindre besvärlig om man inte hade haft de olika pålagor som har funnits och som nödvändigtvis måste ha försämrat de levnadsvillkor som är en grundförutsättning för att verksamheten skall kunna hållas i gång. Jag tycker detta är så självklart att det måste vara mycket svårt att komma till någon annan slutsats.
Herr talman! Jag vill först säga att jag även tror på seriösa utredningar som kommer från Industriförbundet och som ingår i dess utredningsrapporter. Jag har i detta fall inte heller någon anledning att betvivla att de uppgifter som Lars Grundberg, som författaren heter, har lämnat i detta betänkande är riktiga.

Herr talman! Industriminister Johansson blir så förtörnad när han läser rapporter från Industriförbundet att han nästan inte ens vill samarbeta med Industriförbundet längre! Så var ju fallet när det gällde kritik från ett antal ekonomer, visserligen från Industriförbundet fristående men dock av förbundet engagerade att utreda Stålverk 80. Det är glädjande att herr Nilsson i Östersund tydligen har en helt annan inställning till Industriförbundets utredningar. Men låt oss — eftersom denna fråga har en viss betydelse — konstatera att man år 1969 i betänkandet Lokaliseringsoch regionalpolitik bl.a. diskuterade skattepolitik. Där sade man i denna utredning — jag hinner inte läsa upp all text som finns där utan tar ett citat: ”Det andra slaget av skattestimulans — särskilda skatteförmåner för företag vid deras investeringar i stödområdet — synes i och för sig lättare att genomföra och skulle troligen också ha större effekt. Företagen kan ju nämligen i detta fall från början beräkna värdet av skattestimulansen, då detta värde inte är beroende av den framtida vinstutvecklingen i det nya företaget. En skattefördel av detta slag skulle kunna konstrueras så, att företaget fick rätt att använda obeskattade vinstmedel vid investeringar i vissa av statsmakterna bestämda regioner. Starka skäl synes kunna anföras för att skapa en sådan ordning.” Detta sades i en offentlig svensk utredning. Varför inte fästa avseende vid den?

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande behandlar i propositionen 1 gjorda framställningar om anslag till regional utveckling m.m. jämte ett antal motioner som har väckts i anslutning till propositionen. Inrikesutskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika, berörde redan i sitt första anförande folkpartiets allmänna syn på regionalpolitikens målsättning och utformning, och jag kan helt instämma i de synpunkter som han framförde. Jag vill särskilt stryka under vad vi säger i folkpartimotionen 1551 vad gäller de ekonomiska ramarna för genomförande av det regionalpolitiska handlingsprogrammet. Det är vår uppfattning att de medel som kan behövas utöver vad i femårsplanen anges skall ställas till förfogande. Brist på kapital får således inte lägga hinder i vägen, om det finns företag som är villiga att investera inom stödområdet och om de uppfyller de kriterier som normalt ställs upp för att erhålla sådant stöd. Regionalpolitiken har ju till uppgift att utjämna obalans mellan olika regioner i landet, att skapa sysselsättningstillfällen, att öka jämlikheten och att bereda invånarna en tillfredsställande service och en god miljö. När man kan konstatera att det råder obalans är det viktigt att de medel finns som kan bidra till att utjämna: denna obalans, och det krävs då insatser av skilda slag. Här kan man, som framförts tidigare i denna debatt, arbeta med både generella insatser och punktinsatser för att främja näringslivets utveckling. I stora delar av landet, i all synnerhet i de områden som ingår i det allmänna stödområdet, är de mindre och medelstora företagen av särskilt stor betydelse för att vidmakthålla sysselsättningen och skapa nya arbetstillfällen. Att genom allmänna åtgärder ge dessa bättre förutsättningar bör därför ingå som en viktig del i det regionalpolitiska handlandet. Avsättningsoch marknadsföringsåtgärder har för dessa företag en mycket stor betydelse när det gäller både att bygga upp företagen och att utveckla dem vidare. Det är därför tillfredsställande att utskottet i sitt betänkande betonar vikten av stöd till marknadsföringsåtgärder, vilket vi också har föreslagit i folkpartimotionen. Vi betonar också i motionen att företagarföreningarna är viktiga i detta sammanhang. Herr talman! Jag vill sedan ta upp några frågor som rör stödområdena och deras avgränsning. De regionalpolitiska insatserna är främst riktade till det allmänna stödområdet. Det omfattar delar av Norrland och delar av skogslänen Kopparbergs län och Värmlands län. Det är områden som varit särskilt utsatta för strukturförändringar. Det allmänna stödområdet utvidgades 1972 — bl.a. införlivades ytterligare delar av mitt eget län, Kopparbergs län, med det allmänna stödområdet. Viss utveckling har också skett beträffande det inre stödområdet. Frågan var föremål för prövning 1973, men någon ytterligare ändring genomfördes inte då. Det har redan sagts att det till årets riksdag har väckts ett flertal motioner med förslag till utökning av stödområdet. Det har i dessa motioner anförts starka motiv för sådana justeringar. Ser man på utvecklingen i de kommuner som gränsar till stödområdena visar det sig att behovet av regionalpolitiska insatser där i många fall är lika stort som inom stödområdena. Man bör observera de problem som ett företag kan stå inför då det gäller en etablering på den ena eller andra sidan gränsen. Det kan för det företaget väga över för en etablering inom stödområdet med de förmåner som detta medför, även om det för den intilliggande kommunen utanför stödområdet föreligger ett lika stort behov av att få det sysselsättningstillskott som en etablering av det här slaget medför. Man kan inte komma ifrån att gränsproblem alltid kommer att uppstå, oavsett var man drar gränsen för ett stödområde. Men att vi har ett behov av stödområden för de mest utsatta delarna av landet råder det inga delade meningar om. Bland de motioner som tar upp frågan om en utökning av det allmänna stödområdet finns också ett par som berör Kopparbergs län. Det är motionen 250 — en trepartimotion med Karl Boo som första namn och där jag är medmotionär — och motionen 880 av herr Fredriksson. I båda dessa motioner föreslås att Ludvika-Smedjebackenregionen, som nu är den enda region i länet som står utanför, skall införlivas i stödområdet.

Under år 1973 minskade befolkningen inom denna region med 310 personer, och detta är ganska anmärkningsvärt om man ser till länet i dess helhet. Behovet av regionalpolitiska insatser har också understrukits vid en uppvaktning som företrädare för de här berörda kommunerna gjort inför utskottet. Vid behandlingen av alla de motioner som berör utökningen av det allmänna stödområdet har det emellertid visat sig att yrkanden om ändringar inte kunnat vinna gehör hos utskottets majoritet. Det har förts ingående diskussioner i utskottet, och man har kommit fram till en uppgörelse om att i detta skede inga ändringar bör göras när det gäller stödområdesgränser. Utskottet skriver också att det i samband med utvärderingen av det pågående länsplaneringsarbetet kan vara naturligt att göra en samlad översyn av stödområdenas omfattning. Mot bakgrund härav har det naturligtvis för dem som motionerat i denna fråga förefallit ganska orealistiskt att genom reservationer följa upp motionsyrkandena. Det är därför man kan notera att det på denna punkt föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande. Men utskottet har i detta sammanhang än en gång betonat — och den saken har också både utskottets ordförande och herr arbetsmarknadsministern varit inne på — att man bör ta särskild hänsyn till problemen hos de kommuner som ligger inom den s.k. ”grå zonen”. Man har än en gång velat understryka riksdagens uttalande om särskilt hänsynstagande till kommuner i denna zon i fråga om lokaliseringspolitiska insatser. Det finns också exempel på att punktinsatser i sådana kommuner har lett till betydande fördelar och vinster när det gäller sysselsättningsutvecklingen. Jag vill än en gång säga att de gångna årens erfarenheter klart visar att det föreligger ett behov av extra punktinsatser. Jag vill gärna citera vad utskottet skriver i denna fråga: ”Utskottet vill i sammanhanget betona vikten av att vad som anförts i den frågan iakttas i den praktiska tillämpningen.” Det är en mycket klar fingervisning till dem som har att besluta i dessa frågor. I avvaktan på att det så småningom skall bli en ny översyn och eventuella förändringar i gränsdragningen för stödområdet kan detta bidra till att lösa de problem som aktualiserats i motionerna om det allmänna stödområdet. Jag vill alltså än en gång stryka under utskottets uttalande i den här frågan. När det sedan gäller det inre stödområdet har regeringen att fastställa gränserna för det.

Det innebär bl.a. att det speciella sysselsättningsstödet då inte skulle kunna utgå. Jag vill framhålla vad andra talare också har påpekat, att utskottet är berett att föreslå en lösning som innebär att dylikt stöd skall kunna utgå i samband med annat lokaliseringsstöd till företag som ligger i gränsområdet till det inre stödområdet samt på Gotland. En försöksverksamhet skall igångsättas och pågå minst två år, och erfarenheterna skall därefter utvärderas. Från folkpartiet anser vi att detta är ett mycket bra förslag, och det har också framförts i vår motion 1551. Jag hoppas att det skall eliminera en del av de olägenheter som uppstår och som onekligen finns i gränsområdet till det inre stödområdet. Regeringen bör ha speciell uppmärksamhet riktad på det problem som omnämns i nyssnämnda motion nr 576. I fråga om det förstärkta sysselsättningsstödet vill jag bara instämma i vad som sagts av tidigare talare i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservationen 4. Det förstärkta sysselsättningsstödet kommer att få speciell betydelse för glesbygden i det inre stödområdet. Låt mig också med tillfredsställelse notera vad utskottet föreslagit om en försöksverksamhet med sysselsättningsstöd till turistnäringen i det inre stödområdet. Det stämmer väl överens med vad vi föreslagit i folkpartimotionen 1551. När det sedan gäller servicegarantin i de mindre orterna vill jag bara instämma i vad herr Eriksson i Arvika tidigare har sagt i denna fråga. Vi understryker starkt behovet av att få en lösning på frågan om servicegaranti i de mindre orterna. Helt kort vill jag sedan omnämna motionen 890 som jag och herr Turesson väckt med förslag till lokaliseringspolitiskt stöd till ett industricentrum i Moraområdet. Man skall observera att de norra och nordvästra delarna av Kopparbergs län har drabbats särskilt hårt genom de stora strukturförändringarna inom skogsnäringen. Behovet av en förstärkning är därför mycket stort. Ett industriellt centrum skulle ha en gynnsam inverkan och bidra till att skapa kompletteringsindustrier och företag i de kringliggande kommunerna. Det planeringsarbete som pågår för inrättandet av nya industricentra utöver dem som redan finns eller är under uppbyggnad kan ju kanske leda till erfarenheter som gör att man finner att en ytterligare utbyggnad av industricentra bör ske. Jag har i årets liksom i fjolårets utskottsbetänkande noterat att Moraområdet kan betraktas som ett av de områden som i det fallet kan bli aktuellt. Till slut, herr talman! Regionalpolitiken har sin stora betydelse. Tillgänglig statistik visar att man genom den förda lokaliseringspolitiken i flera fall nått goda resultat och sysselsättningseffekter, effekter som t.o.m. överträffar de gjorda beräkningarna. En fortsättning av den lokaliseringspolitiska verksamheten är därför av utomordentligt stor betydelse, och den bör bidra till att minska obalansen regionerna emellan. Herr talman! Med det anförda ber jag än en gång att få yrka bifall till reservationen 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I anslutning till reservationen 3 av herr Lorentzon, som fogats till inrikesutskottets betänkande nr 7, skall jag ta upp några frågor som inte så ofta blir föremål för behandling när regionalpolitiska frågor står under debatt. Jag syftar på de speciella problem som berör Storstockholmsregionen. Vanligtvis brukar ju avfolkningslänen och glesbygdsproblematiken stå i förgrunden i dessa debatter. Nu finns det anledning att ta upp situationen för ett nytt avfolkningslän — nämligen Stockholms län. Detta har sedan 1971 större utflyttningsän inflyttningssiffror. Efter en oavbruten stegring av befolkningssiffran upp till 1486 000 år 1971 var siffran för augusti i fjol 3 000 lägre. Det är ingen hög siffra, men den uttrycker att befolkningstillväxten har förbytts i inte enbart stagnation utan t.o.m. tillbakagång. Nu är det inte detta som är det allvarligaste problemet. Det är i stället den industriella uttunningen, speciellt minskningen av tillverkningsindustrin. Antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Storstockholm har på de senaste 12 åren minskat från 189 000 till 148 000. I hela landet minskade antalet anställda inom industrin med 4—5 procent under 1960-talet. I Stockholms län blev minskningen 22 procent. År 1965 var 25 procent av de förvärvsarbetande sysselsatta inom tillverkningsindustrin — år 1972 endast 19 procent. Men kategorin anställda i tjänst ökade från 32 till 44 procent under samma tid. Regionen håller på att bli en serviceoch tjänstemannaort, där det knappast blir några arbetare kvar. Det privatkapitalistiska näringslivet visar inget som helst intresse av att bryta denna snedvridning. Profitintressena dikterar industriägarnas handlande, och därför söker de sig ut till delar av landet där löneläget är lägre och tomtmarken billigare. Beträffande markpolitiken frågar man sig om inte arbetarrörelsens samlade krafter skulle inriktas på en enhetlig markpolitik i hela landet och göra slut på favoriseringar av bolagen när det gäller markförsäljningar på förmånliga villkor. Kommunerna tillämpar olika principer vid upplåtelse av mark och byggnader för industriändamål. Det uppstår ofta en tävlan om att kunna erbjuda de bästa villkoren till privatkapitalisterna för att kunna öka sysselsättningen i den egna regionen. Det är ett, som jag tycker, förnedrande spel som kommunerna borde göra slut på. Kommunförbundet har ju kongress i sommar, och många av kammarens ledamöter deltar där. Hur vore det med en rekommendation från kongressen att stoppa dessa mellan olika kommuner konkurrerande lågpriserbjudanden och i stället gå in för vad man infört i Stockholms kommun, nämligen upplåtelse av mark endast med tomträtt? Men detta räcker inte. Den grundläggande åtgärden måste enligt vår mening vara den som krävs i vpk-motionen 1553: ”att hos regeringen hemställa om förslag till lag om regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar”. Utskottet stöder sig på utredningen om regionalpolitiska styrmedel, som skall klargöra om etableringskontroll bör införas för att begränsa expansionen i vissa regioner och med denna hänvisning avstyrker utskottet motionen. Här har vi återigen att göra med den så ofta förekommande passivitetsfrämjande övertron på utredningar. Förutsättningarna för den tillsatta utredningen var att skärpa det s.k. samrådsförfarandet, som hade till syfte att dämpa storstadsexpansionen. Nu har emellertid utvecklingen gått i motsatt riktning. Därmed har uppenbara behov uppstått av att inte bara dämpa den industriella uttunningen utan i stället i denna region öka antalet arbetsplatser — inte vilka arbetsplatser som helst utan industriarbetsplatser. I detta läge är det oförsvarligt att avstå från åtgärder som kunde bryta snedvridningen och öka antalet industriellt sysselsatta. Herr talman! Några ord om sysselsättningen för regionens byggnadsarbetare. För fem sex år sedan hävdades att bristen på byggnadsarbetare i Stockholm var ett hinder för regionens utveckling och saneringen av nedslitna delar. Med olika metoder försökte man öka byggnadsarbetarkåren. Inflyttade byggnadsarbetare fick förtur i den på den tiden så tröstlösa bostadskön. Många omskolades med AMS-pengar till byggnadsyrken, och andra redan utbildade som var bosatta långt från Stockholm erbjöds traktamenten om de tog jobb här. Alla utredningar, även de som kom från Byggnadsarbetareförbundet, angående byggarbetskraften visade att bristen på utbildat folk var och skulle under överskådlig framtid vara ett stort problem. Mina äldre arbetskamrater, som inte hade några akademiska studier eller utredningsavdelningar att falla tillbaka på, menade dock att det där är ingenting att lita på — vänta bara, bakslaget kommer snart. De hade varit med längre och hade större erfarenhet av kriser och arbetslöshet än jag. Trots detta ville jag tro att fackföreningarnas och myndigheternas expertis måste ha rätt och att mina arbetskamraters förslag om att stoppa inflyttningen och utbildningen av byggnadsarbetare var fel. Utvecklingen har visat att hårda erfarenheter från arbetslivet väger tyngre än den allra högsta akademiska utbildning som är kryddad med utvecklingsoptimism. Stockholms byggnadsarbetares fackförening sjunker nu ständigt i medlemsantal, det senaste året med 1 000. Det är de unga aktiva byggnads arbetarna som lämnar kåren, de äldre blir kvar och förtidspensioneras i allt större utsträckning. Mer än ett och ett halvt tusen går arbetslösa, och prognoserna för framtiden visar på ännu färre arbetstillfällen för byggnadsarbetare i Storstockholmsregionen. Prognosmakarna är kanske desamma som tidigare, men den här gången finns det skäl att tro dem. En mängd byggnadsarbetare går alltså arbetslösa i Stockholm, samtidigt som det finns behov av nybyggnation. Enligt folkoch bostadsräkningen år 1970 är 89 000 hushåll i Storstockholm trångbodda. Det föreligger således ett rejält behov av fler bostäder. Uppgifter om tomma lägenheter får inte föra bort detta faktum ur bilden. Behovet av bostäder måste vara vägledande — inte den nu rådande skyhöga hyresnivån och betalningsförmågan hos många bostadsbehövande. En politik måste säkerställas som både minskar boendekostnaderna och ökar betalningsförmågan hos de bostadssökande och därmed efterfrågan på bostäder. Samhälleliga satsningar måste till för att främja den kollektiva trafiken så att restiderna till och från arbetet minskar. Dessa satsningar betyder också i sig själva arbetstillfällen för byggnadsarbetare och andra. I detta sammanhang anser jag att framför allt Stockholmscenterns ”gröna våg” och kampanj mot att ta i anspråk vad man kallar ”orörd miljö” är en oansvarig politik. Vill man inte konservera en faktisk bostadsbrist, trångboddhet och dåliga arbetsmiljöer, kan det bli nödvändigt att också bygga eller för trafikändamål ta i anspråk någon bit där i dag björkar grönskar. Det finns utrymme för vettiga avvägningar. Herr talman! Jag har med det anförda velat belysa enligt min mening viktiga aspekter på angelägna regionalpolitiska intressen, som berör den betydande befolkning som bor inom Storstockholmsregionen. Tillvaratagandet av dessa intressen understryker starkt nödvändigheten av ett bifall till reservationen 3. Till sist, herr talman! Denna debatt handlar i stor utsträckning om glesbygdsproblem, och de flesta av kammarledamöterna kan väl knappast tro att några sådana finns inom huvudstadsregionen. Faktum är dock att Stockholms skärgårdsbefolkning brottas med samma problem som landets mest utsatta utflyttningskommuner. Befolkningen minskar, genomsnittsåldern stiger, butiker läggs ner och den allmänna servicen försämras t.ex. genom nedläggning av skolor. Arbetstillfällen minskar ofta på grund av att de höga fraktkostnaderna sänker lönsamheten. Här skulle ett generellt transportstöd, i likhet med vad som utgår för vissa delar av Norrlands inland, kunna vara en hjälp. Det finns dock en avgörande faktor till som förhindrar tillkomsten av lämplig småindustri, nämligen de markpriser som spekulationen skapat. Många skärgårdsbor saknar arbete eller är undersysselsatta, samtidigt som en del innehar mark som brukningsmässigt inte äger så stort värde. Men närheten till storstaden gör att många storstadsbor önskar köpa en fritidstomt, och därigenom har markpriserna stegrats häftigt. Genom byggnadsförbud har myndigheterna hejdat den värsta spekulationen. Förväntningsvärdena finns dock kvar, och unga familjer, som så väl behövs i skärgården, har inte råd att köpa tomt för bostadshus. Lika mycket hämmas industriell verksamhet av de skyhöga markpriserna. För att skapa en levande skärgård, inte bara tre månader på sommaren, fordras insatser från det allmänna. Förhindrandet av privatiseringen av skärgården är en riktig och helt nödvändig åtgärd, om andra än överklassen skall få tillgång till detta sköna rekreationsområde. En annan statlig insats borde vara att infoga Stockholms skärgård i det allmänna stödområdet eller att låta särskilt glesbygdsstöd utgå. Trots att det föreligger motioner om detta så finns ingen reservation i utskottsbetänkandet, varför jag, herr talman, i detta sammanhang får nöja mig med allmänna förhoppningar.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har mycket ingående redogjort för utskottsmajoritetens synpunkter och bemött de reservationsyrkanden som föreligger, och jag skall därför nöja mig med att ta upp endast ett par frågeställningar i samband med regionalpolitiken. Låt mig då först konstatera att med tanke på de många motioner som väckts i dessa frågor är det trots allt ett relativt enigt utskott som står bakom det mesta av utskottets betänkande. Som vanligt har dock centern även i år försökt att skilja ut sig när det gäller de regionalpolitiska frågorna, och som vanligt försöker man föra något slags profilpolitik, som emellertid är så pass suddig att de flesta knappast förstår var skiljelinjen mellan centern och oss andra går. På ett nästan maniskt sätt biter man sig fast vid ordet ”decentralisering” och försöker ge sken av att det dels går att sprida industrier till alla orter i landet, dels kan tillskapas en differentierad arbetsmarknad på samtliga orter. Detta påminner mig om centerns gamla tal om ett nät av livskraftiga tätorter, där man dock alltid sorglöst undvek att beskriva hur pass stora hål det skulle vara i nätet. Fortfarande finns det mycket litet av konkret innehåll i centerns reservationer, och man framlägger inte några konkreta förslag till hur en annan och enligt centerpartiets mening bättre regionalpolitik skall föras. Möjligen skulle en viss förändring kunna urskiljas så till vida att centern numera underlåter att göra de skarpa utfall mot storstadstillväxten som man gjort under föregående år. I stället har man koncentrerat sig på de primära centra och anser att deras tillväxt bör hejdas. Kanske är det taktiskt betingat när centern inte mera talar så öppet om att stoppa storstadstillväxten. Men frågan är också om centerns företrädare verkligen har gjort klart för sig vad primära centra är, nämligen kommuner som genom kommunsammanläggningarna har blivit ganska stora till ytan. Skall inte invånarna i dessa primära centra ha samma rätt till den differentierade arbetsmarknad som centern säger sig vilja främja i andra orter? Skall inte invånarna i primära centra också få möjligheter till jobb i sin egen kommun? Skall de investeringar som har gjorts inte kunna utnyttjas på sikt i dessa primära centra? Att jag ställer de här frågorna beror på att jag själv företräder ett av de primära centra, som har haft och har en mycket ogynnsam befolkningsutveckling, som har ett utomordentligt ensidigt näringsliv osv. Det skulle vara intressant att veta om centern inte är beredd att stödja t.ex. Borås därför att denna kommun har klassificerats som ett av de primära centra. Det är självklart för de flesta av oss andra att det behövs rikt differentierade centra i varje län, eftersom det betyder att länen får en gynnsammare utveckling totalt sett. Vi vet att högskolor inte kan lokaliseras till vilka orter som helst. Det måste finnas ett underlag när de statliga verken utlokaliseras. Vi måste ha en punkt i varje län som erbjuder ungdomen valmöjligheter och ger tillräckligt underlag för kulturell verksamhet och kvalificerad service till invånarna i hela länet. Finessen med detta har tydligen gått centern förbi. Man vandrar vidare på sin ensamma väg och försöker ge sken av att vi andra inte vill satsa även på övriga orter — dvs. man fortsätter sin ganska ohöljda buskpropaganda år efter år. Men fortfarande ger man inga som helst recept på hur den där andra politiken skall föras, den som centern står för. Det skulle för oss alla vara intressant att få reda på vilka medel som egentligen skall användas. Det räcker väl inte bara att ange befolkningsramar; de skall ju uppfyllas också. Kanske förhåller det sig så att centern står vpk mycket nära när det gäller att finna medlen, men i så fall tycker jag att man också skall erkänna detta. Fru Jonäng har här dragit ungefär samma gamla centervals som vanligt — eller är det möjligtvis fråga om en Hälsingehambo? Jag skall komma tillbaka till hennes inlägg, men dessförinnan vill jag ta upp frågan om könskvotering. Redan vid årets remissdebatt uttalade jag min glädje över att det i statsverkspropositionen framlades förslag om åtgärder för att ge kvinnorna större möjligheter att träda ut på arbetsmarknaden. Ur jämställdhetssynpunkt är det av utomordentlig vikt att alla som vill ha ett eget förvärvsarbete kan få det, och detta är ju en självklarhet. Naturligtvis bör då också kvinnor ha rätt till jobb på samma villkor som män. Även om vi har haft en kraftig ökning av antalet förvärvsarbetande kvinnor under de senaste åren, finns det fortfarande en stor mängd kvinnor som tillhör den potentiella arbetskraften. Portarna till arbetsmarknaden måste öppnas också för dem. Det gäller att ta bort kvarvarande hinder för deras utträde i arbetslivet. Det är knappast rimligt att vissa företag skall vägra att ta emot kvinnlig arbetskraft på grund av fördomar, på grund av slentriantänkande, på grund av bristande förutseende när det gäller arbetsplatsernas hygienutrymmen osv. Den försöksverksamhet med könskvotering vid lokaliseringsföretag som nu föreslås är därför befogad och ett steg i rätt riktning för att söka bryta en alltför långsam utveckling när det gäller kvinnornas möjligheter i arbetslivet. Utskottet har också med stor majoritet tillstyrkt förslaget om försöksverksamhet med könskvotering i enlighet med propositionens förslag. Det är endast moderaterna som yrkar avslag. I deras partimotion, nr 558, har man bl.a. pekat på att varje individ skall behandlas likvärdigt utifrån de krav som utbildningsvägen, arbetet m. m, kan ställa. Varje individ skall alltså bedömas efter sina kunskaper, färdigheter, intressen och personliga anlag. På denna grund avvisar moderaterna Kungl. Maj:ts förslag. Jag kan inte låta bli att fundera över varför inte moderaterna, med den intima kontakt de haft med arbetsgivarsidan, har kunnat föra fram dessa synpunkter och vinna gehör för dem i dessa kretsar, för då skulle kvinnorna otvivelaktigt i större utsträckning ha fått jobb inom alla områden. Det kan väl aldrig vara så att de moderata företrädarna här i riksdagen har den uppfattningen att kvinnorna har fått den plats på arbetsmarknaden som de förtjänar, dvs. att de varken har kunskaper, färdigheter, intressen eller personliga anlag och av den anledningen inte har kunnat ta upp konkurrensen med männen på arbetslivets område? Om moderaterna har den uppfattningen så kan jag förstå att man avvisar förslaget om könskvotering. Från moderat håll har man ju alltid i första hand sett till arbetsgivarsidans intressen. Anser moderaterna att man får något slags sekunda arbetskraft genom att anställa fler kvinnor så är det naturligtvis följdriktigt att stå på sig och säga nej till föreliggande förslag. Nu stämmer inte riktigt det som sägs i reservationen 5 med vad som har anförts i partimotionen. De båda moderata reservanterna har i stället för att gå helt på avslagslinjen liksom hängt sig fast vid AMS:s remissyttrande, vilket innebär att länsarbetsnämnderna skall förhandla med företagen om personalsammansättningen innan lokaliseringsärendena avgörs och att man därigenom skall medverka till att få den avsedda inriktningen av rekryteringen. Det är intressant att moderaterna nu vill sträcka sig så pass långt och att man i så hög grad sluter upp på AMS:s sida. Det är inte så ofta det sistnämnda sker, och därför tycker jag att det bör noteras. Nu finns det kanske en förklaring till att AMS:s remissyttrande i det här sammanhanget ser ut som det gör, dvs. att man inte löpt linan ut när det gäller förslaget om könskvotering. Styrelsen består i huvudsak av män — och man får förmoda att det bakom länsarbetsnämndernas yttranden också i stor utsträckning döljer sig manliga tankegångar. Vi vet att det finns många fördomar att övervinna, inte minst bland männen, när det gäller kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Det är ju för övrigt oftast män som står för anställningspolitiken på de företag som i så hög grad underlåter att rekrytera kvinnor på samma villkor som män. Som enda kvinna i arbetsmarknadsstyrelsen avgav jag förresten en reservation i den här frågan, där jag ville gå ännu längre och utsträcka försöksverksamheten till att också gälla företag som tar investeringsfondsmedel i anspråk för driftutvidgningar. Jag stödde mig då på vad ett par länsarbetsnämnder anfört i sina yttranden till AMS. Vi har sedermera tagit upp frågan från socialdemokratiskt håll i motionen 565. Att jag inte reserverat mig för bifall till motionen beror på att jag har kunnat ansluta mig till utskottets skrivning ”att erfarenheterna av försöksverksamheten får ge vid handen om den bör fortsätta och eventuellt utsträckas till nya områden”. Jag förutsätter också att jämställdhetsdelegationen följer upp frågorna om kvinnornas möjligheter i arbetslivet och att man utarbetar förslag i den riktning motionen anger, om det anses befogat. En annan fråga som vi tagit upp i samma motion gäller utarbetande av bestämmelser för hur industrilokalernas hygienutrymmen skall disponeras så att de ej kan åberopas som hinder mot en mer flexibel anställningspolitik. Det är sannerligen beklämmande att man skall behöva motionera om en sådan i och för sig självklar sak som att moderna industrier bör uppföras med tanke på att både män och kvinnor skall kunna anställas. Tyvärr har de många industribesök jag gjort bekräftat att det även på denna sida finns hinder när det gäller att anställa kvinnor. Utskottet slår fast att svårigheterna på den här punkten inte normalt skall föranleda dispens, och utskottet förutsätter att frågan uppmärksammas i samband med det pågående reformarbetet på arbetsmiljöns område. Jag har låtit mig nöja med detta i denna omgång och utgår från att jämställdhetsdelegationen även i detta sammanhang kan komma med konkreta förslag, om det visar sig nödvändigt. Men för att återgå till moderaternas reservation nr 5 och deras inställning till frågan om könskvotering, så skulle jag vilja fråga: Är det trots allt så att de moderata representanterna kände sig alltför ensamma med det blanka avslaget på propositionens förslag och därför sökte efter en något mer positiv skrivning? Det är den enda förklaring jag kan finna till den förändrade attityden från partimotion till reservation. Jag tror att de många kvinnorna i vårt land som kommer att beröras av den här reformen hälsar med tillfredsställelse att det sker någonting konkret när det gäller deras rättigheter att få jobb, att värderas lika på arbetsmarknaden. Jag vill gärna understryka att ingen kan vara helt belåten med att det måste ske kvoteringsvägen — allra minst kvinnorna själva. Men det har hållits så många vackra tal om kvinnornas rättigheter, det har gått ut en ström av foldrar, broschyrer och annat informationsmaterial till arbetsgivarna och det har bedrivits en intensiv konferensverksamhet genom åren. När inte detta har gett önskat resultat får man ta till litet hårdare tag, och i dag står vi inför ett konkret beslut i jämställdhetsfrågan. Låt mig uttrycka min glädje över att förslaget om könskvotering ändå samlat en så stor majoritet i utskottet. Det visar att de flesta har kommit till insikt om att nu kan vi inte bara hålla på och tala vackert om jämställdhet längre — nu är vi beredda att verkligen göra någonting också. Jag utesluter därför inte att det nästa gång även kan bli fråga om investeringsfondsmedlen — detta om icke rekryteringspolitiken förändras markant från företagens sida.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 Herr Nilsson i Östersund har redan behandlat dessa spörsmål, och jag skall inte ta upp dem i annan mån än att jag konstaterar att vi redan har ett differentierat stöd genom stödområdesavgränsningen, och det skulle vara alltför krångligt och oöverblickbart att differentiera stödet ytterligare. Jag vill dock understryka att jag fäste mig vid att fru Jonäng flera gånger talade om den ”socialdemokratiska” regionalpolitiken, den ”socialdemokratiska” ortsklassificeringen osv. Fru Jonäng glömmer tydligen att när det gäller riktlinjerna för regionalpolitiken och ortsklassificeringen står både moderata samlingspartiet och folkpartiet bakom besluten i riksdagen. Därför borde kanske fru Jonäng inte så ensidigt tala om den ”socialdemokratiska” politiken i detta sammanhang. I övrigt verkar det knappast som om fru Jonäng talar för utskottet — hon rör sig tydligen på ett helt privat plan ute i vida fältet. När det gäller Gästrikland har ju utskottet enhälligt påpekat dels att det skett en utlokalisering av statliga företag till Gävle, dels att de orter som fru Jonäng talade om i sitt inlägg tillhör den grå zonen. Vill man vidga stödområdet — ja, då blir det mindre resurser till dem som finns inom de nuvarande gränserna. Kungl. Maj:t har ju också möjligheter att göra punktinsatser. Det bör klara de problem som fru Jonäng här tog upp. Men sedan var det väl en lapsus när fru Jonäng på tal om befolkningsramarna sade att vi inte kommer att kunna uppfylla de befolkningsramar som riksdagen fastställt. Hur skall då Gävleborg kunna uppfylla centerns befolkningsramar, som ligger 10 000 eller 20 000 högre? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Sedan kan jag inte underlåta att också något beröra vad herr Burenstam Linder så vältaligt tog upp här. Om fru Jonäng dansade Hälsingehambo, så var det väl närmast Stockholmsschottis herr Burenstam Linder presterade. I hans fall var det betydligt hejigare svängar. Jag funderade vid ett tillfälle på om herr Burenstam Linder möjligen hade tagit fel på dag. Det verkade närmast som om han deltog i en remissdebatt i stället för denna regionalpolitiska diskussion. I vissa avsnitt föreföll det också som om han var ute och höll något slags resekåseri.

Herr Burenstam Linder ville dessutom ha bättre stöd för sysselsättningen än för kapitalanskaffningen osv. Jag kunde inte notera allt, men det uppräknade är en del av vad herr Burenstam Linder var inne på. Jag konstaterar emellertid att moderaterna inte har någon partimotion om vare sig målen eller medlen för regionalpolitiken. Om så varit fallet hade det varit lättare att diskutera herr Burenstam Linders synpunkter. Att man inte har några egna förslag bevisas också av att det finns en enda moderat reservation, nämligen den om könskvoteringen. Jag måste därför säga att herr Burenstam Linders inlägg här i dag var mycket förvånande för de flesta av oss som lyssnade.

Herr talman! Fru Hörnlund talade här om olika danser, och när jag lyssnade till vad hon sade i början av sitt anförande ville jag närmast likna det vid något slags jitterbug. Men hon slutade ändå med en lugn vals. Fru Hörnlund började med att säga att centern inte gjort några skarpa utfall mot storstadsområdena. Det uttalandet träffar nu inte mig, och jag tror inte heller att det träffar centern. Om fru Hörnlund tror att det när vi påtalar storstadskoncentrationen är fråga om något storstadsfientligt, så är det fullkomligt fel. Vad vi har sagt om storstäderna, speciellt Stockholmsregionen, är att det för människornas del hade varit bättre om man inte koncentrerat så våldsamt mycket människor hit utan fördelat befolkningen bättre. Det skulle ha givit människorna i Stockholmsregionen en bättre välfärd och en bättre miljö. Vad sedan frågan om primära centra angår så frågade fru Hörnlund varför vi i centern inte ville ge människorna i primära centra samma rätt som andra människor har. Vilka andra människor? När har vi i centern sagt att vi inte vill ge människorna i primära centra samma rätt som andra? Vi har vänt på saken och sagt: Låt oss även ge de människor som bor utanför primära centra samma rätt, samma möjligheter! Det är detta det gäller. Det är inte fråga om att ge primära centra en sämre ställning — vad vi vill det är att ge även dem som bor utanför primära centra möjlighet att känna jämställdhet. Avslutningsvis frågade fru Hörnlund om vi var beredda att stödja en lokalisering till Borås. Fru Hörnlund känner till centerns inställning vid behandlingen av industriverkets lokalisering i inrikesutskottet. Jag tycker att fru Hörnlund från kammarens talarstol skulle kunna tala om hur centerns ledamöter i inrikesutskottet yttrat sig om industriverkets lokalisering med anledning av en motion från bl.a. fru Hörnlund. Tala om vilka ledamöter som stödde den motionen!

Herr talman! Fru Hörnlund tog upp frågan om det förstärkta sysselsättningsstödet och menade att vi redan nu har ett differentierat stöd bl.a. genom de olika områdesindelningarna. Det är klart att vi har. Men det hindrar inte att man ytterligare kan differentiera sysselsättningsstödet. Fru Hörnlund säger att en ytterligare differentiering är krånglig att genomföra. Jag tror att det är fullt möjligt att ytterligare differentiera stödet och att särskilt stödja de delar av det inre stödområdet som har ett förhållandevis svagt utvecklat näringsliv. Som utskottets ordförande framhöll är det meningen att regeringen skall fastlägga vilka orter som kan komma i fråga. I likhet med herr Eriksson i Arvika hyser jag tilltro till regeringens förmåga i detta avseende. När det gäller befolkningsramarna vill jag bara konstatera att det är dokumenterat i befolkningsstatistiken för 1973 vad beträffar skogslänen att de mindre orterna befolkningsmässigt går tillbaka och att befolkningsökningen sker i primära centra. När det gäller Gävleborgs län påtalade jag också de faror som kan uppstå genom att vi nu befolkningsmässigt ligger så nära den nedre gränsen i befolkningsramen. Det är riktigt att centern hade en annan ram för Gävleborgs län — nämligen 310 000. Hade vi fått igenom den målsättningen och planeringen är jag övertygad om att vi också skulle ha satsat på att klara den.
Herr talman! Jag tycker att det är utomordentligt intressant att herr Stridsman nu uttalar de här synpunkterna när det gäller primära centra. Då vill ni från centerns sida alltså inte avrusta de primära centra? I så fall vill ni väl inte heller att de skall stagnera utan är kanske med på att det sker en viss befolkningsökning i primära centra och att de byggs upp på det sätt som vi i övriga partier förordat? Men i så fall måste jag fråga mig: Varför har ni då ägnat er så ingående åt primära centra och talat om att de inte får växa ut osv.? Och varför har ni icke gjort de sedvanliga utfallen mot storstadsområdena? Sådana utfall har ni ju gjort i så många år tidigare här i riksdagen. Det var närmast detta jag uppfattade som en sinnesförändring på centerhåll. I övrigt är jag naturligtvis nöjd och belåten om ni är beredda att i fortsättningen vara med och satsa på primära centra. Sedan kommer fru Jonäng in på befolkningsramarna; hon menar att man skulle ha löst problemet om man hade utgått från centerns målsättning och att det skulle ha skett genom planering. Jag tycker att fru Jonäng skall tala om vad det är som skulle ha skett genom den planeringen.